Herr talman! Det anförande Kurt Ove Johansson höll var i mångt och mycket en uppfordran till en allmän datapolitisk debatt och till en mindre del ett inlägg i den granskningsdebatt som vi nu har att föra. Det är några saker som jag mycket kort skulle vilja kommentera. Först och främst sade Kurt Ove Johansson att om systemet får utvecklas så som jag för min del vill, så vet man inte var man hamnar. Jag kan inte riktigt förstå vad han menar, för vad vi från moderat håll och över huvud taget från borgerligt håll i varje enskild fråga har hävdat är att det måste skapas ett starkare skydd för den enskildes integriet, oavsett om det gäller den privata sidan eller den offentliga sidan. Det förhåller sig även så att i varje enskild fråga, där Kurt Ove Johansson och jag haft motsatta uppfattningar, så har han varit för att man skulle tillåta intrång i den enskildes integritet, medan jag har varit emot detta. Jag tror att Kurt Ove Johansson i mångt och mycket illustrerade den socialdemokratiska attityden till integritetsproblemen när han talade om att det finns de som målar upp skräckvisioner. I stället borde han tala om de möjligheter som ett utnyttjande av datorn innebär. Jag tror att problemet ligger där. Om man menar att alla farhågor för den enskildes integritet kan avfärdas som skräckvisioner, får man nog den uppfattning som Kurt Ove Johansson ger uttryck åt. Men jag tror att en förutsättning för att vårt samhälle skall kunna ta i anspråk datorns möjligheter är att vi slår vakt om den enskildes integritet. Då är det så, om vi går till det granskningsbetänkande som vi har att diskutera här i dag, att regeringen i ett antal principiellt viktiga fall har tagit sig före att göra en annan värdering av vad den enskildes integritet kräver än datainspektionen. I datalagen förutsätts att datainspektionen skall vara den instans som avgör detta. Det finns i och för sig ingenting som säger att regeringen inte skall kunna göra en annan bedömning än datainspektionen när det gäller den enskildes integritet. Men det stora antal ärenden, i vilka regeringen gått in och gjort en annan bedömning av integriteten än datainspektionen, är oroande. Då blir det i fråga om integriteten en allmän avvägning efter tyckande. I dessa fall har nämligen regeringen inte anfört särskilda eller synnerliga skäl. Man har helt enkelt haft ett annat tyckande, och då blir integritetsfrågorna faktiskt frågor där den enskilde inte har någon rätt, vilket datalagen förutsätter att den enskilde skall ha. Det heter i datalagen att datainspektionen skall företräda den enskildes intressen. Men i stället blir integritetsfrågan en allmän fråga om avvägning, där varken den enskilde eller datainspektionen vet vad som gäller. Kurt Ove Johansson sade att det knappast finns någon anledning att tro att datainspektionen har blivit knäppt på näsan. Det är emellertid ett faktum att en stor del av datainspektionens ledning har visat hur inte bara de som verkar på inspektionen utan också allmänheten upplever regeringens handlägeande av datafrågor.

Herr talman! Kurt Ove Johanssons inlägg visar på den svåra balansgång som vi framöver måste försöka gå. Men jag menar att han har fel när han säger att hotet mot integriteten främst är ett intresse för massmedia o. d. Nej, hotet upplever den enskilda människan mycket starkt. Vi måste alltså ha ett integritetsskydd som är sådant att vi kan känna trygghet i våra liv, utifrån våra egna prioriteringar och utan att snegla på hur en viss handling kan uppfattas eller registreras av någon sorts storebror. Jag måste kunna lita på att uppgifter om mig bara används på det sätt som jag själv är medveten om och som jag har sagt ja till. Ingen skall ha rätt att behandla mina, Margitta Edgrens, uppgifter utan att jag själv har aktivt accepterat det. Kurt Ove Johansson sade också att vi behöver en fri och seriös forskning. Självklart — jag har tidigare sagt det vid flera tillfällen. Men även om forskningen är seriös skall den givetvis underkastas våra lagar och då även datalagen. Inte försvarar jag missbruk av dataregister — varken hos privata företag eller hos myndigheter. Men företag har till skillnad från vissa myndigheter oftast klarat upp sina mellanhavanden med datainspektionen och ansökt om registertillstånd samt löst sina licenser. Känner Kurt Ove Johansson till något fall av missbruk, så bör det seriöst stoppas. Jag inledde ett tidigare anförande med att citera Thomas Osvalds påstående, men det är klart att jag inser att han hårdrar det hela. Det är ju ett uttryck för en besviken människas missmod. Det är därför som han uttrycker sig på detta sätt. Som Gunnar Hökmark just sade har datainspektionens ledande tjänstemän uttryckt denna känsla genom att dra därifrån. De har alltså med fötterna visat att de inte känner det stöd som de kanske hade förväntat sig. Till slut, herr talman, vill jag säga något om den tekniska datakompetensen. Kurt Ove Johansson, vem i datainspektionens styrelse har för närvarande denna kompetens? Vem kan tillräckligt om datakommunikation, olika dataspråks användning, artificiell intelligens, osv.? Det är detta som är Prot. 1985/86:146 teknisk datakompetens. Dataerfarenhet i form av användning av datorer är 21 maj 1986
Herr talman! Jag håller med Kurt Ove Johansson på en punkt, nämligen att vi behöver ha en regelbunden granskning av dessa frågor även fortsätt — Regeringens handläggningsvis. Jag tycker att det är bra. ning av datafrågor När Kurt Ove Johansson kom in på de stora svepen kring forskningen och demokratins hörnstenar, lät det som ett eko av SCB-chefen Sten Johansson. Det är intressant att diskutera forskningens relationer till datalagen. Om vi är överens om att fortsättningsvis granska dessa frågor är detta en utvidgning av granskningsområdet. Vi kan då exempelvis studera om det har varit några begränsningar i forskarnas arbete på grund av datalagstiftningen och få det belyst och ha en debatt senare om detta. Kurt Ove Johansson talade också om 1982 års ändringar i datalagen. Han påstår att de var en ”flopp”, eftersom det fanns en gråzon efter dessa ändringar. Denna gråzon fanns även tidigare. Jag förstår inte varför den socialdemokratiska majoriteten i datalagstiftningskommittén inte lade fram ett förslag när man hade möjlighet att göra det. Det fanns inte något hinder för att lägga fram ett majoritetsförslag. Det hade varit till skada för integritetsfrågorna, och det fanns i varje fall inget som hindrade socialdemokraterna att lägga fram ett förslag. Kurt Ove Johansson kom sedan in på reservationerna. Han sade att de är svagt underbyggda. De är motiverade var för sig. Jag redovisade i korthet datalagens innehåll. När Kurt Ove Johansson gör hela frågan till ett matematiskt problem — hur många ärenden det är — sker det för att komma undan den kritik som jag riktade i slutet av mitt anförande, nämligen den allmänna bild som framträtt genom åren, att socialdemokraterna har tagit större hänsyn till andra faktorer. Detta framgår också av ett uttalande av justitieministern i Ny Teknik. Det är inte den personliga integriteten hos de enskilda som alltid vinner här, utan man tar en rad andra hänsyn. Vi tycker att det är olyckligt om denna utveckling skall bli praxisbildande. Det är precis vad den blir efter varje avgörande i regeringen.

Herr talman! När moderaterna, och framför allt Gunnar Hökmark, talar om personregister och integritetsrisker, tänker de ofta på register som finns inom den offentliga sektorn. Gunnar Hökmark har en otrolig förmåga att glömma bort att integritetshoten också finns på den privata marknaden. Jag tycker att moderaterna, och i detta fall Gunnar Hökmark, är ensidiga. Gunnar Hökmark sade att han inte kan förstå vad jag avsåg när jag påpekade att han så lyriskt talade om den privata marknaden och marknadskrafternas fria spel. Vad jag närmast tänkte på var en motion som Gunnar Hökmark har väckt, 1985/86:26. Där skriver han på följande sätt när det gäller den privata marknaden: ”Personlig kreativitet och engagemang —-—--— är en avgörande förutsättning för att den nya tekniken skall kunna utnyttjas -—-. De växer bäst i frihet.” 51 Det är det jag har velat varna för. När Gunnar Hökmark i fortsättningen talar om integritetsriskerna bör han i högre grad än hittills ägna intresse åt den privata sektorn. Till Margitta Edgren vill jag säga att jag inte nämnde bara massmedia såsom exempel på dem som har ett ökat intresse för integritetsfrågorna. Jag nämnde politiker, opinionsbildare och den breda allmänheten i det sammanhanget. När man anklagar den sittande regeringen för att ha slagit datainspektionen på fingrarna tror jag att man skall, som det heter i ordspråket, akta sig för att kasta sten när man sitter i glashus. 1980 hade vi en borgerlig regering. I 50 90 av fallen gick den emot datainspektionen. 1981 hade vi en borgerlig regering. I 85 26 av fallen gick den emot datainspektionen. 1982 hade vi en borgerlig regering, åtminstone under tio av årets tolv månader. Då gick man i 60 96 av fallen emot datainspektionen. Nog finns det anledning till litet grand självprövning från borgerligt håll, när ni pratar om de besvärsärenden regeringen haft att handlägga.

Herr talman! Sällan har Kurt Ove Johansson låtit så klok i riksdagens talarstol som när han citerade ur min motion. Det gladde mig mycket. Men det hade glatt mig mer om han också hade förstått att dra de korrekta konsekvenserna av innehållet i den. Det kan vi göra något åt vid en senare läsövning. Vad jag vill komma fram till är att ingen har ifrågasatt om datalagen skall gälla på den privata sidan eller ej. Där är det tvärtom så att vi har mycket stränga regler. De kreditupplysningsföretag som Kurt Ove Johansson talade om i sitt inledningsanförande lyder under kreditupplysningslagen. Det finns ingen som hävdat att man på något sätt skulle försvaga de lagar som finns. Men det är också så, som Kurt Ove Johansson väl vet, att de problem som i dag finns på integritetsoch dataområdet framför allt berör den offentliga sidan. Det framgår om inte annat av de direktiv som både jag och Kurt Ove Johansson arbetar med inom dataoch offentlighetskommittén. Det är problem som berör offentlighetsprincipen, som berör det faktum att det är myndigheterna som har rätt att ställa krav på att få samla in information. Herr talman! De granskningsärenden som vi har att behandla i dag och som Kurt Ove Johansson gör allt för att undvika att diskutera berör just problemställningar, där regeringen har stått på en enskild myndighets sida gentemot de integritetsintressen som datainspektionen har försökt hävda. När Kurt Ove Johansson talar om teknisk kompetens leder han oss in på en svår debatt. Det finns ingen anledning för oss i riksdagen att diskutera enskilda ledamöter i datainspektionen. Vad som emellertid torde vara helt klart är att det i dag i datainspektionens styrelse inte finns någon som är expert och kunnig i de senaste 20 årens utveckling av informationsteknik, dataprogrammering, olika programspråk eller alla de andra tekniska möjligheter som den datatekniska utvecklingen ger oss, både på gott och ont. Det är viktigt att denna kompetens finns hos datainspektionen just för att man skall kunna slå vakt om den enskildes integritet så att man kan ta till vara datateknikens många goda möjligheter. Herr talman! Om man skall summera det som hittills har sagts i denna — Prot. 1985/86:146 debatt kan man konstatera att Kurt Ove Johansson har gjort sitt för att som 21 maj 1986 företrädare för socialdemokraterna och majoriteten undvika att tala om de k Granskning av statsrå olika granskningsfallen. Vad vi därmed också kan konstatera är att regeringid Te är a EA ä - "ör dens tjänsteutövning en lägger in en annan tolkning i datalagen än vad som varit den traditionella m.m. där det har förutsatts att det är datainspektionen som skall avgöra vad som är otillbörliga intrång i den enskildes integritet. Den rollen har regeringen tagit — Regeringens handläggpå sig. Den har inte visat på synnerliga skäl. Den har gått emot datainspektio = ning av datafrågor nen, den har gjort en annan integritetsbedömning, och det är därför vi riktar kritik mot den.

Herr talman! Som Birgit Friggebo sade i sitt inledningsanförande menar folkpartiet att konstitutionsutskottets uppgift är en granskning, som är oberoende av vilken politisk färg den regering man skall granska har. Att borgerliga regeringar eventuellt gjorde samma misstag tycker inte jag är något argument att ta upp i den här diskussionen. Det är för övrigt för en nyvald riksdagsledamot nästan omöjligt att kontrollera. Jag utgår från att Kurt Ove Johansson har rätt i det, men det är inte det saken gäller; nu gäller det konstitutionsutskottets oberoende granskning.

Herr talman! I sitt sista inlägg slåss Margitta Edgren enligt min mening mot väderkvarnar. Jag tror inte att det råder några delade meningar om vad som egentligen är konstitutionsutskottets granskningsuppgift. Jag tänkte utnyttja denna min sista replik till att ta upp det som Gunnar Hökmark anklagar mig för att vilja slippa prata om, nämligen de 5 granskningsärenden av de 16 som kommit med i den gemensamma borgerliga reservationen. När det gäller ärende nr 6.3 vill jag konstatera att det som skilde regeringen från datainspektionen egentligen bara var frågan hur den registrerade skulle få möjlighet att visa fram sin uppfattning om registreringen. Regeringen föreskrev att den som skulle bli registrerad skulle beredas tillfälle att förklara om han inte ville vara med, och datainspektionen krävde samtycke. Här är det alltså fråga om endast en smärre gradskillnad mellan föreskrifterna. När det gäller ärende 6.4, som har med länsstyrelsen i Helsingforss län att göra, är det rätt intressant att konstatera att både JK och regeringen kom fram till att datainspektionens föreskrifter stred mot tryckfrihetsförordningen. Jag skulle vilja veta vad man hade sagt i konstitutionsutskottet om regeringen vid sin överprövning av ärendet hade låtit de föreskrifterna gå vidare. Det hade alltså inneburit att man hade brutit mot tryckfrihetsförordningen. Då hade det naturligtvis blivit ett väldigt liv på oppositionen, och med all rätt. Jag tycker att det finns all anledning att detta kommer fram också i sakbehandlingen här. Beträffande t.ex. ärende 6.14, som gäller lantmäteriverket, vill jag bara påminna om att det i det fallet var stor diskussion och oenighet inom datainspektionens styrelse. Fyra ledamöter reserverade sig på den punkten. Ett kuriosum i det sammanhanget är att den särskilt sakkunnige som det talas 3 om i reservation nr 4 följde reservanternas linje mot majoriteten i datainspektionens styrelse. Det kan också vara intressant att konstatera. Det är inget tvivel om att riksdagens godkännande av proposition 1983/84:100 innebär att lantmäteriverket har statsmakternas stöd för att bedriva fastighetsvärdering på uppdragsbasis. Tiden är slut. Jag kanske får tillfälle att återkomma, och jag har ju tidigare redogjort för att datainspektionens styrelse ändå följer vad som avsågs vid datalagens tillkomst.

Herr talman! När konstitutionsutskottet vid en presskonferens nyligen presenterade årets dechargebetänkande, kommenterade jag vpk:s ställningstagande i datafrågorna. För säkerhets skull skall jag i all korthet inför kammaren upprepa dessa kommentarer. Om det verkligen vore klarlagt att regeringen har som praxis att vid besvärsärenden i datafrågor uppmjuka datainspektionens beslut och ta mindre hänsyn till integritetsfrågorna, ja, då skulle vi i vpk inte ha tvekat en sekund att ansluta oss till den gemensamma borgerliga reservationen. Men vi kan, herr talman, inte finna att det finns något klart belägg för sådana påståenden. Det är ytterst få fall som har gått vidare till regeringen. I några fall har regeringen snarare skärpt inspektionens beslut, i andra har de uppmjukats. En del fall har förändrats under resans gång genom att den sökande gjort förändringar i den ursprungliga ansökan. I ett särskilt yttrande understryker vi i vpk mycket starkt att det är viktigt att i högsta grad värna integriteten i samband med datafrågorna. Men man skall inte heller bortse från att datasamhället innebär en annan fara riktad mot vårt öppna samhälle. Hemlighetsmakeri och sekretess kan tendera att öka. Det är angeläget att offentlighetsprinciperna inte urholkas. Vi förutsätter, herr talman, att såväl datainspektion som regering beaktar detta. Vi finner det också mycket angeläget att konstitutionsutskottet även i fortsättningen noga följer dessa frågor.

Prot. 1985/86:146 Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till vpk:s reservation, nr 5, i 21 maj 1986 Jag vill också påminna om att vpk från terroristlagens tillkomst — då den RR Äger omfattades av ett antal paragrafer i utlänningslagen — och därefter enständigt EpE UAnsrenrö nia m.m. och enträget har varnat för att denna lag och dess bestämmelser skulle kunna medföra övergrepp i fråga om rättssäkerheten i vårt land. Det har vi fått — Terroristbestämmelexempel på i det fall som har legat bakom vår anmälan till konstitutionsut — serna skottets granskning i detta ärende. I och för sig har utskottet gett oss rätt i denna fråga. I utskottets skrivning finns ett, som vi tycker, ganska bra medgivande om att det behövs en översyn av bestämmelserna för att säkra att rättssäkerheten inte i fortsättningen kommer att trädas för nära när denna lag tillämpas. Det tycker vi är bra, och vi emotser med stort intresse vad som kommer ut av den översyn som invandrarminister Anita Gradin har lovat skall göras inom departementet. Vi vet alla vad som ligger bakom detta. Det handlar om kurdiska flyktingar från Turkiet, organiserade i partiet PKK, som har stämplats som en terroristorganisation här i Sverige. Det är det enda land i Västeuropa där det har gjorts. Inte ens i Västtyskland, där man ofta har mycket strängare bestämmelser och krav än vi på vad som skall räknas som terrorism, har denna organisation stämplats som en terroristorganisation. Men här i Sverige anser vi således att den är det. Det är också symtomatiskt att polisen det första den gjorde efter mordet på statsminister Olof Palme slängde sig över dessa kurder som har terroriststämpeln på sig. Polisen genomsökte tre eller fyra gånger efter varandra deras bostäder, kallade dem till förhör tre eller fyra gånger och pressade dem på alla sätt, för att försöka binda dem till något slags samröre med mordet på statsministern. Det var ytterligare ett övergrepp mot rättssäkerheten som väl föll in i det mönster som gällt för den tidigare behandlingen av de här människorna.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 Det måste bli en ändring, så att det inte vid ett annat tillfälle sker motsvarande behandling av flyktingar som kommit till vårt land eller av svenskar, som kan stämplas som terrorister med hjälp av terroristlagen. Det är en viktig fråga, och vi kommer att fortsätta att följa upp den. Jag vill upprepa att vi tycker att det är bra att konstitutionsutskottet har sagt att man förväntar sig en översyn av bestämmelserna. Det visar att vår kritik har varit riktig, men det borde ha kommit fram på ett klarare och bättre sätt, i enlighet med vår reservation, som jag än en gång yrkar bifall till.

Herr talman! Regeringen skall årligen till riksdagen redovisa hur terroristbestämmelserna i utlänningslagen och i spaningslagen tillämpats. Av de redovisningar som utskottet tog del av vid förra årets granskning framgick att 24 personer utvisats och 2 avvisats under perioden 1973t.o.m. augusti 1984. 55 Sedan utskottets granskning 1980/81 och fram t.o.m. augusti 1984 hade ingen person utvisats och endast en person avvisats med stöd av terroristbestämmelserna. Spaningslagen hade över huvud taget inte tillämpats under denna period. I december 1984 beslöt regeringen att med stöd av terroristbestämmelsernaiutlänningslagen utvisa åtta turkiska medborgare. Men detta beslut kunde inte verkställas, varvid regeringen gjorde ett omförordnande. Samtidigt beslöt regeringen att inte utvisa tre andra kurder, som rikspolisstyrelsen begärt skulle utvisas. I slutet av december 1984 utvisade regeringen ytterligare en kurd, men inte heller detta beslut kunde verkställas. Vid årets granskning har det inte förekommit något beslut om utvisning eller avvisning med stöd av terroristbestämmelserna. Utskottet har tidigare uttalat, precis som Oswald Söderqvist säger, att terroristbestämmelserna kan ge anledning till vissa svåra intressekonflikter och att rättssäkerhetsföreskrifterna därför ständigt måste följas. Men att det förekommit övergrepp mot rättssäkerheten, som Oswald Söderqvist säger, finns det inga belägg för. Utskottet noterar att statsrådet Anita Gradin vid frågestunden hos konstitutionsutskottet meddelade att det inom departementet kommer att ske överväganden om behovet av en översyn av terroristbestämmelserna, just från rättssäkerhetssynpunkt. Det förtjänar att påpeka att terroristparagraferna har införts i svensk lagstiftning, därför att utvecklingen av den internationella terrorismen medför att man i vissa fall måste kunna tillgripa andra medel än dem som finns i utlänningslagen eller i annan lagstiftning. Terroristbestämmelserna syftar också till att förebygga terroristdåd och kan därför tillämpas, även om det inte har förekommit någon brottslig verksamhet som det går att bevisa. Det ligger i sakens natur att en stor del av det material som förekommer i dessa ärenden måste hemligstämplas. Den rätt att ta del av allt material som en part normalt har gäller endast om detta, som det står i sekretesslagen, kan ske utan allvarlig fara för det intresse sekretessen skall skydda. Här handlar det om svåra avvägningsfrågor, som enligt invandrarministern nu står i centrum för regeringens intresse. Vi har inom konstitutionsutskottets majoritet inte ansett att något uttalande i övrigt är påkallat efter den fullgjorda granskningen. Jag yrkar därför att utskottets skrivning under punkt 12 godkänns, vilket innebär avslag på vpk:s reservation nr 5.
Herr talman! Det som är intressant när det gäller tidpunkten — Wivi-Anne Cederqvist säger ju att det inte har förekommit något under det här granskningsåret — är att händelserna inträffade under förra granskningsåret medan granskningen pågick i konstitutionsutskottet. Det var då det framkom genom TV-program, genom att advokaterna slog larm osv., att det fanns väldiga luckor i bevisföringen och att handläggningen av frågan var verkligt anmärkningsvärd när det gällde rättegången mot de turkiska medborgarna som egentligen är kurder, vilket är någonting helt annat. Det gjorde att konstitutionsutskottet, som då hade slutbehandlat så gott som hela paketet, Prot. 1985/86:146 enligt vår uppfattning borde se på saken en gång till, varför vi förnyade vår 21 maj 1986 anmälan. Det är därför frågan har kommit upp igen, och det tycker vi är bra. i Granskning av statsrå Som jag sade förut visar också utskottets skrivning att det behövs en översyn. desk ng he s FA - . ens Sedan kan man, som Wivi-Anne Cederqvist gör, säga att det inte finns AA Ae m.m. några belägg, men det finns ganska många anmärkningsvärda punkter i den här affären som vi diskuterade förra året. Efter det mord på en kurd som = Terroristbestämmelskedde i Uppsala och som började hela affären lade nämligen länsåklagaren — serna ned undersökningen beträffande de anklagade, som nu är stämplade som terrorister, efter sedvanlig förundersökning, eftersom han inte fann att man kunde binda dem till något samband med mordet. Därefter gick säkerhetspolisenin och tog över affären, och sedan fick vi hela det här förfarandet. Det är mycket anmärkningsvärt och visar, tycker jag och mitt parti, att man här har så att säga gått för långt när det gällt att bevaka rättssäkerheten. Man har inte ens — det är också anmärkningsvärt — låtit advokaterna titta på de handlingar som är relevanta för anklagelsepunkterna. Men, som sagt, vi avvaktar och ser vad som blir av den beramade översynen av bestämmelserna och hoppas att det skall bli en förbättrad terroristlagstiftning. Naturligtvis anser också vi att vi måste ha en sådan i det klimat som råder i Europa i övrigt och med de saker och ting som händer på olika ställen, men det måste på ett annat och bättre sätt än tidigare i vårt land klaras ut att det inte blir övergrepp mot enskilda individer, varken mot invandrare eller svenskar.
Herr talman! Jag är något förvånad över att Oswald Söderqvist inte kan instämma i att det här är en mycket svår avvägningsfråga. Det är ju en balansgång — dels är det fråga om eventuellt presumtiva terrorister, dels vill man ha ut de hemliga handlingarna, som kan skada på flera sätt. Det är förvånande att inte Oswald Söderqvist kan se det problemet.
Herr talman! Jag tycker inte alls att det är förvånande, och jag förstår inte riktigt vad Wivi-Anne Cederqvist menar när hon säger att jag inte kan se problemet. Självfallet är det en avvägningsfråga, men här är det klart och tydligt att det är säkerhetspolisen som har agerat och inte den allmänna åklagarmyndigheten. Det är alltså anmärkningsvärt att åklagaren lägger ned förundersökningen och säger att här inte finns några bindande bevis, att det inte går att binda dessa personer vid det brott som var ursprunget till terroristförklaringen, medan säkerhetspolisen emellertid kan ta upp denna sak och driva den vidare. Den har inte presenterat några bindande bevis eller haft belägg för att dessa människor på något sätt skulle vara knutna till mordet på kurden i Uppsala — observera detta. Det är där rättssäkerhetsaspekten kommer in. Det är inte svårt att göra bedömningen att det måste presenteras mer relevanta bevis, innan man stämplar människor som terrorister. Där kommer rättssäkerheten i kläm, och där har både säkerhetspolisen och invandrarministern felat.
Herr talman! Oswald Söderqvist sade på slutet att han riktar kritik mot invandrarministern också. Jag tänkte nästan erinra om att konstitutionsutskottet granskar regeringen. Det skulle vara intressant att få höra vilken kritik Oswald Söderqvist riktar mot invandrarministern från konstitutionella utgångspunkter.
Herr talman! Min kritik är självfallet den att invandrarministern inte har medverkat till att handlingarna i ärendet har presenterats, vilket hon kunde ha gjort, och att hon borde ha sett till att det fanns belägg för påståendet att dessa människor verkligen var knutna till brottet, innan regeringen gick så långt att den tillämpade denna hårda lagstiftning, som vi i stort sett är överens om. Det ligger mycket bakom denna affär, men det kanske vi inte skall dra upp här i dag. Det gäller emellertid politiska kontakter, handelsförbindelser, ekonomiska transaktioner och annat med framför allt den turkiska regeringen. Vi vet att det har funnits ett samarbete mellan den turkiska militärjuntans säkerhetspolis och den svenska säkerhetspolisen, vilket vi hade uppe förra året när vi diskuterade denna fråga. Detta är allvarliga saker, vilket är en anledning till att vi bör kontrollera och granska denna affär ytterligare.

Herr talman! Vid årsskiftet upphörde flyktinginvandringen via Östtyskland. Bakgrunden till detta är att regeringen genom ett aktivt ingripande och förhandlingar med den östtyska regeringen, genom bl.a. Anders Thunborg, tvingade fram visumbestämmelser i DDR som gör att flyktingarna vid ankomsten till Sverige inte kan få en ansökan om asyl prövad av svenska myndigheter. Det rör sig om tusentals flyktingar som söker sig från sina hemländer, från förtvivlan och förtryck. Det finns många upprörande inslag i denna affär, men alla kan inte redovisas öppet. Regeringen har förhandlat och kommit överens med en regim som inte har undertecknat FN:s flyktingkonvention och som alltså inte har åtagit sig några som helst förpliktelser gentemot de asylsökande. Regeringen har för transiteringen av flyktingar hänvisat till internationell praxis som avser korttidsvistelze, dvs. en praxis som gäller för turister, affärsmän och liknande. Denna internationella praxis har inte sin grund i några internationella konventioner. För ett okänt antal flyktingar har Sverige varit första asylland, särskilt mot bakgrund av att DDR ju inte undertecknat Genåvekonventionen. Dessa flyktingar har med de nya reglerna hindrats från att söka asyl vid den svenska gränsen. Genom förhandlingsöverenskommelsen krävs av asylsökande från vissa utpekade länder att de skall förete svenskt inresevisum i DDR. I Gen&vekonventionen har Sverige förbundit sig att ge asyl åt människor som känner välgrundad fruktan för förföljelse. Vidare sägs att en flykting skall ha rätt dels att söka asyl, dels att få sin ansökan prövad. Denna rätt skall även den ha som saknar pass och visum. På denna grund vilar också den svenska utlänningslagstiftningen. Inga internationella konventioner eller påtryckningar har tvingat den svenska regeringen att agera. Den svenska regeringens handlande har blivit en signal till efterföljd i andra länder. Överenskommelsen har därvid blivit en internationell symbol för det alltmer hårdnande klimatet för flyktingar. Sverige går i spetsen, samtidigt som vi slår oss för bröstet för vår generositet! FN:s flyktingkommissariat uppger att det aldrig kan acceptera att flyktingar hindras från att få sin sak prövad. Men detta har blivit resultatet av regeringens aktion. Majoriteten är uppenbarligen störd av det inträffade. Man konstaterar att det med fog kan hävdas att den gängse inställningen till asylfrågor har rubbats, i varje fall när det gäller de flyktingar för vilka Sverige varit första asylland. Det är i sig ett mycket gravt uttalande. Men det följs inte upp med ett konstaterande att vi frångått våra internationella åtaganden och riktlinjerna för flyktingpolitiken. Det är detta vi kritiserar. I stället beklagas de utsatta som nu tvingas välja andra vägar. Majoriteten hänvisar till flyktingkvoten och hävdar att flyktingarna får söka sig till FN:s flyktingkontor. Utskottet har varit väl medvetet om att Sverige förra året bara till hälften fyllde sin kvot. 668 personer fick komma hit av utlovade 1 250. Åtstramningarna har alltså skett på flera håll. Solidaritet prövas först när det bränner till och när det kostar något. Hösgtidstal om fred, frihet och solidaritet är inget värda om de inte följs upp i praktisk handling. Herr talman! Vid utfrågningen i konstitutionsutskottet hävdade statsrådet Gradin — det redovisas på s. 206 i betänkandet — att de flesta som kom via DDR kom från ett annat s.k. första asylland, nämligen Turkiet, och alltså skulle hänvisas tillbaka dit. I efterhand har jag fått reda på att Turkiet vid ratificeringen av Gen&vekonventionen bara åtagit sig att ta emot europeiska flyktingar. De aktuella flyktingarna kom i huvudsak från Mellanöstern. Inte ens de flyktingar som stoppats och som kom från Turkiet hade således ett första asylland. Därmed växer den här affären betydligt. Herr talman! Jag sörjer att flyktingarna inte har fler vänner när det blåser. Jag yrkar bifall till reservation 6.

Herr talman! Först vill jag slå fast att den grundläggande regeln är att en utlänning för att få vistas i Sverige skall ha visum eller uppehållstillstånd. Birgit Friggebo talade om den stora inströmningen av asylsökande till Trelleborg via DDR. Då hade regeringen — det var under 1984 och 1985 - upprepade kontakter med DDR:s regering.

Sverige tillämpar, liksom flertalet andra länder, denna princip. DDR har å andra sidan, såvitt jag förstår, tillämpat denna princip endast för Warszawapaktsländerna. Flyktingar via DDR Resultatet av dessa överläggningar är att man från DDR:s sida nu tar större hänsyn till om personer som önskar transitering genom DDR har giltigt inresevisum. DDR tillämpar en liknande ordning i förhållande till Danmark och Förbundsrepubliken Tyskland och har med andra ord närmat sig gängse internationell praxis på detta område. En majoritet av dem som reste via DDR för att söka asyl i Sverige kom från ett annat land än det de hade flytt ifrån och hade alltså i praktiken redan skydd. För överföring till Sverige från första asylland står — som Birgit Friggebo sade — möjligheten via bl.a. FN:s flyktingkommissarie till buds, och plats kan då beredas inom ramen för flyktingkvoten. Den som vill ansöka om visum eller uppehållstillstånd i Sverige kan, liksom hittills, vända sig till svensk beskickning. Sådan finns såväl i Östoch Västberlin som i de asylsökandes hemländer och i de länder som använts som genomreseländer på vägen från Mellersta Östern eller Sydasien till Sverige. Det finns för övrigt många länder som man kan resa genom till Sverige för att söka asyl här — inte enbart DDR. Nej, herr talman, någon skillnad i tillämpningen av utlänningslagen är det alltså inte fråga om — som folkpartireservationen gör gällande. Liksom tidigare bedöms varje ärende individuellt i enlighet med den svenska utlänningslagen, Birgit Friggebo. Det svenska agerandet står således inte i strid med vare sig den svenska flyktinglagstiftningen, syftet med flyktinglagstiftningen eller någon internationell konvention. Det är det inte fråga om att lägga ansvaret för den svenska flyktingpolitiken på DDR eller något annat land. Den svenska regeringens agerande går tvärtom ut på att det är Sverige och ingen annan som skall bedriva svensk flyktingpolitik. Jag tror att folkpartiets reservation måste bero på ett missförstånd. Utskottets majoritet finner efter företagen granskning inte anledning till något ytterligare uttalande, och jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets skrivning vid punkten 12 och yrka avslag på folkpartiets reservation 6.

Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist redovisar helt riktigt de bestämmelser som säger att utlänningar skall ha pass, visum och annat sådant. Felet är bara att detta gäller för vanliga turister och affärsmän och för korttidsvistelser i andra länder. När det gäller flyktingar står det uttryckligen i Gen&vekonventionen att man behöver varken pass eller visum för att dels få en asylansökan godkänd, dels ha rätt att lämna in asylansökan och få den prövad. Resultatet av hela denna affär har blivit att ett antal människor, företrädesvis från länder öster om Medelhavet, har hindrats från att nå den svenska gränsen och söka asyl. Vidare sägs att människor kan gå till svenska beskickningar för att ansöka om visum, uppehållstillstånd osv. Men om man befinner sig i sitt eget land är man inte flykting. Dessutom lever de människor det gäller ofta under sådana förhållanden att de inte vågar besöka utländska beskickningar. Den vägen är alltså i praktiken stängd. Man måste först ta sig ut ur sitt land. Det är också precis detta som dessa människor har gjort. De har sedan åkt genom ett antal länder — helt i enlighet med Gen&vekonventionens regler — i syfte att ta sig till Sverige för att få sin sak prövad. Denna väg har definitivt stängts. Det har dessutom hänvisats till att vi har en mycket generös flyktingkvot, som möjliggör för de verkligt behövande att komma till Sverige. Det visar sig dock när man granskar denna flyktingkvot, som avser 1 250 personer, att inte mer än hälften av den är utnyttjad. Även på den punkten har man alltså stramat åt. Hävdar Wivi-Anne Cederqvist att de människor som velat komma hit via DDR men som nu stoppats var turister? Wivi-Anne Cederqvist säger vidare att Danmark och Västtyskland på samma sätt som Sverige gjort nu har anslutit sig till praxis i detta avseende. Ja visst, de fick en signal från Sverige, och då gjorde de på samma sätt som vårt land, vilket ytterligare har minskat möjligheten för de människor det gäller att få en fristad i ett fritt och demokratiskt land.

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att jag antog att folkpartireservationen bygger på ett missförstånd. Nu menar Birgit Friggebo att jag talar om en annan sak, dvs. att jag inte skulle tala om asylsökande. Jag vill ändå, herr talman, slå fast att jag tror att Birgit Friggebo och jag talar om samma ärende. Jag har trots allt misstanken att folkpartireservationen bygger på en missuppfattning, och jag tycker att det är mycket viktigt att rätta till oriktiga påståenden som görs. 6 Det bör därför här och nu slås fast att regeringen inte har ingått något avtal med DDR om flyktingtrafiken. Under år 1985 anlände 5 300 asylsökande via den väg som vi talar om, mot tidigare normalt några hundra om året. Det var en väldig tillströmning. Jag vill upprepa att enligt internationell praxis beviljar en stat inte transitvisum för en utlänning, om denne inte har inresevisum från den stat som han skall vidare till efter transiteringen. För svenskt vidkommande har denna praxis fastlagts i en föreskrift som skall följas av de svenska utlandsmyndigheterna, och även våra grannländer tillämpar denna princip. Regeringen har inte anmodat DDR att tolka och tillämpa asylbestämmelserna i den svenska utlänningslagen, lika litet som regeringen har bett något av våra andra grannländer att göra detta. Jag vill påstå att vi genom flyktingkvoten tar emot människor i Sverige som är i behov av skydd i tredje land. Genom individuell prövning vid våra gränser eller vid svenska utlandsmyndigheter fastställs på grundval av vår lagstiftning om enskilda flyktingar skall få asyl eller skydd i Sverige. Den svenska flyktingpolitiken ligger alltså fast. Till sist vill jag erinra om att Sverige i Europarådet aktivt arbetar för att åstadkomma en internationell överenskommelse om territoriell asyl, dvs. rätten för en för fara utsatt person att få asyl i ett land.

Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist argumenterar som om hon inte ens har läst handlingarna eller lyssnat på vad jag sade. Jag har inte talat om något avtal med DDR. Det finns inga skriftliga avtal. Jag har talat om en överenskommelse. Muntlig förhandling som leder till ett resultat är en överenskommelse — det behöver inte vara något papper på det. Jag har inte heller talat om att svenska regeringen har krävt att andra länder skall tolka svenska asylbestämmelser. Det finns inte nämnt på någon enda punkt i reservationen. Wivi-Anne Cederqvist talar hela tiden om missförstånd. Vad är det för missförstånd som föreligger här? Att ett antal tusen människor har hindrats att komma till den svenska gränsen och söka asyl i Sverige och att här få sin sak prövad kan icke vara något missförstånd. Vidare gör Wivi-Anne Cederqvist ett stort nummer av att det finns en internationell praxis när det gäller att bevilja visum och att många länder tillämpar den. Det är alldeles riktigt. Jag kan bekräfta det. Att DDR tillämpar delvis andra regler kan jag också bekräfta. Men det fanns ingenting som tvingade den svenska regeringen att på eget initiativ ta upp förhandlingar med den östtyska regeringen för att åstadkomma detta stopp för flyktingarna och undanröja detta andningshål som fanns för dem. Det har regeringen gjort helt på eget bevåg och därvid hänvisat till en internationell praxis. Det regeringen ville uppnå var att få stopp på den här invandringen, och det har regeringen också fått. Nu far de här människorna runt till olika länder. Gud vet var de hamnar — framför allt mot bakgrund av att också Västtyskland och Danmark börjat tillämpa den bestämmelse eller paragraf som den svenska regeringen hittade någonstans och använde i förhandlingarna med DDR. Jag skulle vilja fråga vad majoritetsskrivningen på den här punkten innebär. Jag tolkar det nämligen så att majoriteten faktiskt är väldigt kritisk mot regeringen och att den fullföljer kritiken genom att säga att förfaringssättet strider mot svensk flyktinglagstiftning och mot Genévekonventionen.

Vad menar majoriteten med det? Det måste väl ändå innebära att man faktiskt är missnöjd med slutresultatet av förhandlingarna och överenskommelsen med DDR.
Herr talman! Jag hade tänkt fråga Birgit Friggebo vad det är i regeringens sätt att handlägga de här frågorna som hon kritiserar, men jag förstår nu efter hennes senaste inlägg att det fel hon anser att regeringen har gjort är att regeringen velat att vi skall föra svensk flyktingpolitik själva. Regeringen har inte velat överlåta detta till DDR. Det var enligt Birgit Friggebos uppfattning fel av regeringen att ta upp samtal med DDR, så att man kunde följa övrig praxis. Utskottsmajoriteten delar inte Birgit Friggebos och folkpartiets uppfattning. Utskottsmajoriteten anser att en svensk regering skall föra en svensk invandraroch utlänningspolitik.

Herr talman! I min anmälan till KU bad jag att få granskat huruvida DDR:s stopp för asylsökande till Sverige blivit följden av ett agerande från regeringens sida och med vilka medel Sverige åstadkommit detta resultat. Dessutom frågade jag hur detta agerande i så fall stämmer med riksdagens riktlinjer för flyktingpolitiken och andan i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Majoriteten i KU har inte funnit anledning till formell kritik av regeringens åtgärder. Dock finns det några brasklappar instuckna — inte ens KU:s socialdemokrater är helt nöjda. ”Det förhållandet,” skriver man, ”att i någon mån personer för vilka Sverige kan vara att anse som första asylland nu får söka sig andra vägar hit är i och för sig beklagligt.” Man uttalar också: ”Det skulle visserligen inte utan fog kunna hävdas att den gängse inställningen i asylfrågor har rubbats — — —.” Dessa ord är intressanta för att inte säga avslöjande. Trots att den gängse inställningen har rubbats utan att riksdagen har konsulterats, trots konstaterandet att personer som enligt svensk lag har rätt till asyl har förvägrats inresa till Sverige som en följd av överläggningar med DDR finns det enligt utskottsmajoritetens uppfattning ingen anledning till formell kritik. För det första: Den intressanta diskussionen gäller om det föreligger en överenskommelse eller inte. Det är helt klart att Anders Thunborg har haft överläggningar med DDR:s utrikesminister. Dessa ledde till resultat, nämligen att DDR stoppat genomresa för personer utan visum till Sverige inkl. asylsökande. Dessutom blev följden, som utskottet konstaterar, att strömmen av asylsökande till Trelleborg upphörde. Det är naturligtvis en lek med ord huruvida överläggningar, som leder till ett resultat och som får till följd att det inte längre kommer några asylsökande till Trelleborg och i vilket sammanhang dessutom finns en rad hemligstämplade akter om själva överenskommelsen, är ett avtal, en överenskommelse eller bara överläggningar, men vi är fullständigt på det klara med vad det handlar om. Någonting i ambassadör Thunborgs myndiga stämma har uppenbarligen förmått DDR att hörsamma en enträgen svensk vädjan. Vad det än är, är det så ljusskyggt att handlingarna som sagt är hemligstämplade. Längre kommer vi inte, men vi kan slå fast att regeringen har vidtagit åtgärder. För det andra: Vilka skäl anför regeringen för sina åtgärder? I betänkandet anges några sådana skäl. Invandrarministern säger att en orsak att agera var att majoriteten av flyktingarna som kom via DDR kom från ett första asylland, dvs. Turkiet. Det skulle vara orsak att stoppa dessa flyktingar och andra. Ett annat argument, som anges vara huvudargument, är att DDR nu förmåtts acceptera en internationell praxis att inte ge transitvisum till sådana personer som saknar visum till sin slutdestination. Regeringens initiativ sägs också bero på det ökade antal asylsökande som under 1984-1985 kom till Trelleborg. Dessa olika saker avslöjar en skriande brist på respekt för politiskt fattade beslut. Sakförhållandet är nämligen att den ”internationella praxis” man hänvisar till och som man hävdar omfattar visumplikt även för asylsökande inte är någon internationell praxis. Det är en ”internationell praxis” som tillämpas av sammanlagt två länder, nämligen Sverige och Danmark. Danmark började tillämpa den efter det att Sverige initierade denna s.k. internationella praxis. Det tycker jag i någon mån rycker undan underlaget för att använda just denna formulering. Förfarandet står knappast i överensstämmelse med 3 § utlänningslagen, som anger att människor har rätt att söka asyl i Sverige. Då kan man möjligtvis från socialdemokratiskt håll hävda att de rättigheter som skall gälla flyktingar bara tillkommer människor som har Sverige som första asylland, dvs. inte tillkommer dem som skulle avvisas med stöd av första asyllands-paragrafen när de väl kommit till gränsen. Men man har inte ens teoretisk möjlighet att hävda att första asyllands-ansökningar skall vara förenade med krav på inresevisum. Flyktingar faller inte under visumregler. Själva idén med flykt handlar ju just om att man tvingas lämna sitt land utan att formellt ansöka om lov att lämna landet eller ens ha möjlighet att ordna med vad man skall göra efter att ha flytt från en outhärdlig situation. Vem avgör då vilka som är asylsökande flyktingar enligt första asyllandsparagrafen och vilka som skall skickas tillbaka till ett annat första asylland? Det är normalt sett Sverige, och det skall vara Sverige. Detta är entydigt uttryckt i lagparagrafer och internationella konventioner. Därför är det märkligt att utskottet inte anser att agerandet i detta fall strider mot riksdagens riktlinjer, särskilt som det i riksdagens riktlinjer talas om att Sverige ansluter sig till den s.k. en route-principen, dvs. att en flykting skall kunna resa genom ett antal länder innan han eller hon kommer till sin slutdestination, utan att något av dessa länder blir ett första asylland. Jag kan inte finna annat än att agerandet i DDR-fallet är ett klart brott mot riksdagens riktlinjer — för att inte tala om rekommendationerna från UNHCR:s exekutivkommitté, som bl.a. Sverige har varit med om att utarbeta och som innebär att man förbinder sig att tillämpa flyktinglagstiftningen på ett generöst sätt. Det tror jag också blir litet svårt att förklara. Utskottets majoritet bekräftar att det finns flyktingar som inte får komma in men som skulle ha fått komma in. Dessa personer har då litet olika alternativ att välja på. De kan söka visum genom en svensk utlandsmyndighet, sägs det. Nu är det dock så, att en flykting inte kan vara flykting förrän han har lämnat hemlandet, enligt samtliga flyktingdefinitioner. Dessutom kan en svensk beskickning i utlandet inte bevilja asyl. Sverige tillämpar nämligen inte diplomatisk asyl. Man har ibland refererat till vad som hände i Chile och Polen. Men det var då fråga om ett unikt fall av diplomatiskt beskydd, eftersom Sverige som sagt icke uttryckligen anslutit sig till principen om diplomatisk asyl — det är någonting som inte hör hemma i vår rättstradition. Sedan finns det inte heller något sådant som visum för flyktingar. Det visum som utfärdas gäller för besök som studerande eller som turist. Möjligtvis kan man ansöka om uppehållstillstånd för att permanent bosätta sig. Det är väl knappast rimligt att tänka sig att regeringen på allvar skulle uppmana politiska flyktingar att, innan de lämnar hemlandet, söka visum hos den svenska ambassaden i syfte att bli politiska flyktingar i Sverige. Det är alltså ett något märkligt argument som har anförts. Det hävdas att flyktingar möjligtvis skall kunna söka asyl från ett annat land — alltså inte från hemlandet och inte från Sverige. Det är bara det att de oftast redan befinner sig i ett första asylland. Då har vi omöjliggjort flykt från andra länder än de länder som gränsar till Sverige — eller flykt med direktflyg till Sverige. Detta är naturligtvis också en orimlighet. De som hänvisas till turistvisum skall naturligtvis veta om att ansökan om turistvisum i regel avslås i enlighet med anvisningarna till utlänningslagen, om misstanke föreligger att de har skäl att vilja stanna längre tid i Sverige. De som kommer från ”flyktingproducerande” länder får alltså regelmässigt avslag på ansökan om visum. Detta börjar likna moment 22. Det som förekommer är alltså en märklig vals, där det till slut inte finns någon utväg för en flykting att bli flykting i Sverige. Först stängs gränsen för alla asylsökande via DDR i strid med 3 § utlänningslagen, riksdagens riktlinjer och andan i Gen&vekonventionen. Sedan hänvisar vi till en regel, som inte finns, om internationell praxis när det gäller visum till flyktingar. Den regel som faktiskt existerar rör ju alla andra kategorier än just flyktingar. Sedan erbjuder vi ett alternativ som inte existerar, nämligen att söka politisk asyl hos svenska beskickningar eller UNHCR i hemlandet. Men UNHCR saknar mandat att ge flyktingstatus till sådana som ej lämnat hemlandet. Till sist säger vi att man kan söka asyl från ett tredje land. Då blir det landet det första asyllandet, vilket ger Sverige ett vattentätt argument för att avvisa ansökan. KU:s majoritet hävdar att politiken visserligen har rubbats och att asylsökande med rätt att stanna i Sverige har hindrats från att ta sig till vår gräns, men ändå föreligger inget brott mot riksdagens riktlinjer. Dessa ligger fast, och det finns ingen orsak till kritik mot regeringen. Jag skulle därför till sist vilja fråga majoriteten i KU om det är så att Sverige infört regeln att visum även skall utkrävas av asylsökande flyktingar. Varför har i så fall denna kraftiga förändring av flyktingpolitiken inte underställts riksdagen för politiskt beslut? Hela överenskommelsen med DDR andas ett smått otroligt förakt för politiskt fattade beslut om den svenska flyktingpolitiken. Med detta yrkar jag bifall till folkpartireservationen.

Herr talman! Man kan konstatera att flyktingproblemet i världen i dag är mycket stort och växer. Den allra största delen av bördan av flyktingströmmarna bärs av de fattiga och underutvecklade länderna i tredje världen, medan de högindustrialiserade länderna i Europa anstränger sig för att bygga upp vattentäta murar omkring sig för att skydda sig mot det stora flyktingproblemet. Också de svenska flyktingpolitiska ansträngningarna koncentreras i huvudsak på att försöka stoppa flyktingtillströmningen till Sverige. Det sker dels genom en mycket restriktiv tillämpning av utlänningslagen för de flyktingar som lyckas komma till den svenska gränsen, dels genom visumtvång. Med kontakter och påtryckningar mot våra grannländer försöker man stoppa flyktingvägarna och göra det omöjligt för flyktingar att komma till Sverige och söka politisk asyl här. Det senaste exempelet på en sådan politik är när den tilltänkte flyktingkommissarien i FN Anders Thunborg slutförde sitt föga hedervärda uppdrag att genom förhandlingar med DDR lyckas förmå DDR att stoppa all flyktinginvandring som kom den vägen. Detta, menar vi, strider mot Genéevekonventionen, som Sverige har undertecknat, liksom mot de av riksdagen fastställda riktlinjerna för flyktingpolitiken. Syftet med förhandlingar och överenskommelser, liksom resultatet av dessa, har varit att stoppa möjligheterna för asylsökande personer att få sin ansökan om politisk asyl prövad av de svenska myndigheterna. Det är de svenska myndigheterna som har ålagts ansvaret att se till att den svenska lagstiftningen på detta område följs, inte myndigheterna i andra länder. Det är vid de svenska gränserna passen liksom visumhandlingarna bör kontrolleras, inte i något annat land. För en person som kommer till Sveriges gräns och söker politisk asyl är det inte nödvändigt att ha visum, inte ens pass eller andra handlingar. Det är önskvärt men inte nödvändigt. Därför är det som utskottsmajoriteten skriver i det här betänkandet helt felaktigt, nämligen att den grundläggande regeln är att en utlänning för att få vistas i Sverige skall ha visum eller uppehållstillstånd. Denna regel gäller utländska medborgare i allmänhet men inte dem som ämnar söka politisk asyl på grund av välgrundad fruktan för förföljelse. För dessa personer gäller alltså inte denna regel. Visumtvånget gäller alltså inte för asylsökande personer. Det gör det inte vid de svenska gränserna, och följaktligen inte någon annanstans heller. Därför är utskottsmajoritetens och regeringens åberopande av internationell praxis helt felaktigt och syftar enbart till att stoppa flyktingarna från att nå länderna i Europa. Det strider mot Genéevekonventionen.

Utskottet säger alltså att man kan hävda att inställningen i asylfrågor har rubbats, men ”endast under förutsättning att Sverige vore första asylland för dem som i stort antal via DDR kom till Trelleborg”. Vem är det som skall avgöra detta? Är det de svenska myndigheterna eller myndigheterna i DDR som skall avgöra hur många av de asylsökande som har Sverige som första asylland? Utskottet säger vidare: ”Majoriteten av dem” — som kom via DDR - ”hade emellertid enligt vad som upplysts vistats i Turkiet och alltså befunnit sig i ett första asylland.” Men hur blir det med minoriteten? Utskottet erkänner alltså indirekt att den s.k. minoriteten av asylsökande som kom till Sverige via DDR, och för vilken Sverige har varit första asylland, inte fick möjlighet att utnyttja sin ovillkorliga rätt att söka politisk asyl i Sverige, på grund av förhandlingsöverenskommelsen med DDR. Detta strider mot den svenska lagstiftningen, inte mot någon gängse inställning i asylfrågor. Herr talman! Debatten i dag är inte ämnad en diskussion om alternativa handlingsvägar. Förslag på detta område har vi framlagt i olika sammanhang, och de kommer naturligtvis att debatteras vid andra tillfällen. Dagens debatt handlar om huruvida regeringspolitiken strider mot svensk lagstiftning eller mot internationella överenskommelser som Sverige har undertecknat. Vi anser att förhandlingsöverenskommelsen med DDR bör kritiseras. Annars riskerar vi att respekten för svensk lagstiftning urholkas. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Jag ser att tiden inte medger att jag än en gång anför de i debatten nyligen anförda argumenten. Jag vill endast hänvisa båda de två föregående talarna till s. 208 i granskningsbetänkandet. Det gäller utfrågningen av invandrarminister Anita Gradin, och det är Ingela Mårtensson i utskottet som frågar: ”Är det inte en fara att det är de som har pengarna som har möjligheter att fly?” Då svarar Anita Gradin: ”Jag upplever det tvärtom. Jag reste i Turkiet, Pakistan, Thailand och Malaysia i mitten av februari just för att diskutera med FN:s flyktingkommissariat och med en hel del frivilligorganisationer hur de grupper som de ansåg behöva hjälp såg ut. Det som sades då, framför allt från flyktingkommissariatets representanter, var: Vad bra att ni har ändrat på det här! Nu kanske ni tar de riktiga politiska flyktingarna, för det är dem vi har problem att placera någonstans.”
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Wivi-Anne Cederqvist om regeringen därmed har sagt att orsaken till att den av riksdagen fastställda kvoten för flyktingar inte har utnyttjats är att det har kommit ett stort antal spontanflyktingar. Dessutom vill jag fråga om det kan anses vara en flyktingpolitisk praxis att stoppa flyktingar utan visum — något som antyddes tidigare i debatten. Jag vore mycket tacksam för svar på dessa frågor.
Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist talar om något helt annat. Hon försöker, som så många gånger tidigare i debatten om flyktingfrågor, dela flyktingarna i två läger, nämligen de som är riktiga flyktingar och de som inte ärriktiga flyktingar. Det är en debattform som inte bör förekomma i Sveriges riksdag. Jag vill upplysa om att jag har läst igenom betänkandet mycket noga och t.o.m. studerat det. Det står där att majoriteten av de personer som har kommit till Sverige via DDR har haft Turkiet som första asylland. Det är därmed underförstått att de i och med att de haft Turkiet som första asylland kanske inte behöver politisk asyl i Sverige. Det förhåller sig också så, herr talman, att invandrarverket just nu har en delegation i Turkiet för att plocka flyktingar till Sverige inom ramen för den nya kvoten. Den bedömning som invandrarverket gör för att dessa flyktingar skall komma till Sverige är naturligtvis att Turkiet inte alls är något första asylland som skulle tillförsäkra flyktingarna tillräcklig säkerhet. Jag vill därför återigen säga att det betänkande som utskottsmajoriteten presenterar är så pass dåligt att det kommer att drabba hela utskottets anseende i framtiden.

Herr talman! Det är tråkigt att jag inte får något svar på min fråga, som är oerhört väsentlig för debatten. Är det så, Wivi-Anne Cederqvist, att regeringen har infört en regel om visumtvång för flyktingar via DDR? Annars är det naturligtvis omöjligt för oss att kräva att Östtyskland stoppar alla flyktingar som saknar visum och som vill vidare till Sverige. Om det nu har införts en regel om visumtvång för flyktingar, vore det rätt intressant för en riksdagsledamot att få reda på det, eftersom det naturligtvis är en sak som bör diskuteras och fattas beslut om här i riksdagen.
Herr talman! När en flykting kommer till Sverige behöver han enligt den svenska lagstiftningen inte ha vare sig pass, visum eller någon annan handling för att söka politisk asyl. Det är alltså den praxis som följs i Sverige. Wivi-Anne Cederqvist hänvisar till den praxis i vad gäller visumtvång för politiska flyktingar som följs i Västeuropa i allmänhet. Om det nu finns en sådan praxis i exempelvis Västtyskland, varifrån människor från Turkiet inte kan komma med tåg till Sverige för att söka politisk asyl, därför att de saknar visum, är det på tiden att den svenska regeringen tar initiativ till att denna felaktiga praxis, som följs i olika länder i Europa, skall upphöra. Den strider alltså mot den svenska lagstiftningen, enligt vilken en politisk flykting inte behöver något visum för att söka politisk asyl. Det måste vara på det viset. Wivi-Anne Cederqvist säger att det ju finns många andra länder som flyktingarna kan resa igenom för att komma till Sverige och få politisk asyl. Ja, vilka länder skulle det vara i så fall? Visumtvånget gäller i nästan alla länder i Europa. Har inte Wivi-Anne Cederqvist uppmärksammat att de flyktingar som kommer till Sverige och söker politisk asyl bara kan komma via flyg? Vägarna per tåg o.d. är praktiskt taget stängda för alla dem som vill komma hit och söka politisk asyl. De har alltså inga möjligheter att komma hit på det sättet på grund av visumtvånget, där det blivit en felaktig praxis. En möjlighet kan jag tänka mig, herr talman. Om man hoppar med fallskärm från ett passagerarplan över Sverige, då är det möjligt att man kan komma hit och söka politisk asyl. Men hade regeringen förverkligat det förslag som var på väg, nämligen att införa bötesföreläggande för transportföretag som för hit politiska flyktingar, skulle möjligheten att komma till Sverige och söka politisk asyl vara helt obefintlig. Lyckligtvis har det förslaget dragits tillbaka.
Herr talman! Med risk för att upprepa mig ber jag att få svara på Maria Leissners fråga. Jag har tidigare sagt att någon skillnad i tillämpningen, någon ny regel i utlänningslagen är det inte fråga om. Liksom tidigare bedöms varje ärende individuellt i överensstämmelse med vad riksdagen beslutat. Till Alexander Chrisopoulos: Den som vill komma till Sverige kan nu liksom tidigare ansöka om visum eller uppehållstillstånd på våra beskickningar eller hos flyktingkommissarien, som kan förmedla en plats på vår flyktingkvot.
Herr talman! Jag tycker det är uppseendeväckande att Wivi-Anne Cederqvist anser att de asylsökande som vill ta sig till Sverige får en individuell prövning av sina fall. Vi har ju under den senaste timmen diskuterat den överenskommelse som har träffats mellan Sverige och DDR i syfte att DDR skall hindra samtliga människor som inte har visum till Sverige att komma fram till Sveriges gräns. Det kan ju inte förnekas av någon som sitter i konstitutionsutskottet eller av någon annan som har tagit del av handlingarna, att överläggningarna har resulterat i att DDR har totalt stoppat alla som vill söka asyl via DDR till Sverige. Att då samtidigt hävda att detta är att individuellt pröva fall för människor som vill söka asyl tycker jag är att göra ett makalöst påstående.
Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist säger att det finns möjligheter att komma till Sverige genom FN:s flyktingkommissaries försorg. Men den flyktingkvot som riksdagen har fattat beslut om är på 1 250 personer, och så har det varit i tio års tid. Av denna kvot utnyttjade den svenska regeringen Hur skulle denna kvot på 1 250 personer — FN:s flyktingkommissarie skall beskickningar som tinns 1 olika delar av världen och söka visum tor att kunna komma till Sverige. Men varför skall människor söka visum när de inte behöver visum vid de svenska gränserna, när de kommer för att söka politisk asyl? Förstår inte Wivi-Anne Cederqvist att just visumtvånget är ett sätt att hindra människorna från att komma hit? Det är detta som är meningen med visumtvånget. Någon annan mening finns ju inte. Om vi tar det hypotetiska fallet att en person från Libanon går till en svensk beskickning och söker visum för att komma till Sverige och begära politisk asyl, så kan vi konstatera att denna person inte får visum. Det finns, herr talman, inte ett enda exempel på personer som har fått visum av en svensk beskickning för att kunna komma till Sverige och få politisk asyl. Jag upprepar att det är detta som är meningen med visumtvånget. Det här återspeglar det politiska hyckleriet i flyktingfrågan, ett hyckleri som inte borde förekomma i svensk politik.

Herr talman! Mats Hellström var som riksdagsman mycket kritisk till vapenexport till Indonesien. Hans då mycket aktiva stöd för Östra Timor var orsaken. Som statsråd har Mats Hellström så sent som i februari i år deltagit i beslut om export av vapen till Indonesien. Jag kan mot bakgrund av hans tidigare engagemang förstå om han känt obehag av att delta i detta beslut. Men han har gått längre än så. Han har sökt rättfärdiga sitt beslut genom att skylla på tidigare regeringar och hävda att Sverige enligt riktlinjerna för vapenexporten skulle vara tvunget att leverera vapen till Indonesien. I ett frågesvar inför denna kammare den 20 mars i år sade Mats Hellström: ”Det är -—-- ingalunda ovanligt att en ny regering får acceptera effekterna av beslut som man har kritiserat i oppositionsställning ——-.” I en artikel i Dagens Nyheter den 23 mars som Mats Hellström själv har skrivit följs denna tankegång upp. Mats Hellström hävdar att det endast är fråga om en uppföljning av tidigare gjorda åtaganden. Vid utskottets utfrågning av Mats Hellström gick han ännu längre. Han slog fast att han inte skulle godkänna export enligt nya vapenkontrakt men väl nya vapen på gamla kontrakt. Det finns ingenting i bestämmelserna om vapenexport som talar om att regeringen skall ta hänsyn till ett kontrakts ålder när den bedömer lämpligheten av att exportera till ett visst land. Varje gång det är fråga om att ge tillstånd till att en vapenlast får skickas i väg skall regeringen bedöma den aktuella situationen i det aktuella landet. Vid utfrågningen i utskottet Granskning av statsråju sköta administrationen, så att människorna kommer till Sverige — kunna täcka hela behovet för flyktingar som spontant vill komma hit? dens tjänsteutövnin, Sc LE å é 2 2 8 Wivi-Anne Cederqvist säger vidare att människor kan gå till de svenska slingrade sig Mats Hellström som en hal ål när frågorna ställdes. Man måste Prot. 1985/86:146 verkligen läsa med lupp och vara mycket insatt i vapenexportlagstiftningen 21 maj 1986 för att se igenom vad han verkligen menade. Han har några favorituttryck 5 BT Granskning av statsrå som ständigt återkommer: gamla åtaganden och följdleveranser. Båda len tå IEEE uttrycken används i sammanhang då man vill ge intryck av att regeringen BIS HAUSE Red KILA m.m. varit bunden till att fatta ett visst beslut. Men så är inte fallet. Mats Hellström och regeringen har varit fullkomligt fria att göra en egen Krigsmaterielexportaktuell bedömning av situationen i Indonesien och förhållandena mellan — frågor Östra Timor och Indonesien. Mats Hellström och regeringen har vid denna fria prövning kommit fram till att det är lämpligt att sända tunga, avancerade vapen till Indonesien. Men Mats Hellström vägrar att ta det fulla ansvaret för detta beslut. Det är upprörande att ett statsråd — inför riksdagens konstitutionsutskott, i denna kammare och i artiklar som vänder sig till en intresserad allmänhet — genom snitsiga formuleringar försöker slå blå dunster i riksdagsledamöternas och svenska folkets ögon. Han har dessutom systematiskt utnyttjat hemligstämpeln i detta syfte. På direkta frågor vägrar han konsekvent att använda ordet vapen och talar ständigt om åtaganden, följdleveranser och liknande oprecisa och luddiga saker. Och tro mig, det har åstadkommit den önskade effekten. Flera tidningar har hört av sig till mig och frågat om det verkligen gäller riktig krigsmateriel och inte bara reservdelar och ammunition. På grund av den ålagda sekretessen har jag inte kunnat referera vad för slags vapen det är fråga om. Men jag vore tacksam om Olle Svensson i sitt anförande i klarhetens namn kunde bekräfta att det är fråga om riktiga, rejäla vapen. Om Mats Hellström och regeringen har kommit fram till att situationen i Indonesien är sådan att vapen som förtecknats i nyligen skrivna kontrakt mellan exportföretaget och Indonesien inte bör få exporteras, borde han ha dragit samma slutsats beträffande exporten i februari. Det är uppenbart att regeringen inte tillämpar bestämmelserna om vapenexport konsekvent. För ett och samma land tillämpas olika principer. Det är desto mer notabelt som det sker på grund av statsrådet Hellströms personliga obehag. Det klandervärda i Mats Hellströms handhavande av vapenexportärendena är att han på ett otillbörligt sätt hanterat riksdagens riktlinjer och genom dimridåer sökt dölja vilka beslut regeringen fattat. Folkpartiet anser också i en reservation att den rådgivande nämnden för krigsmateriel frågor inte givits möjlighet att behandla frågan om återupptagande av export till Singapore. Behandlingen av ansökningar avbröts förra sommaren med anledning av misstankarna om olovlig export från aktiebolaget AB Bofors via Singapore. En regeringstjänsteman informerade ledamöterna i nämnden per telefon om att statsrådet Hellström i ett frågesvar i riksdagen skulle meddela att behandlingen av exporttillstånd skulle återupptas. Nämnden som enligt regeringen tilldelats en viktig insynsroll har därmed inte kunnat fullgöra sin uppgift. För detta har Mats Hellström det fulla ansvaret. Nämndens konstitutionella status är oklar. Det visar inte minst flera uttalanden av statsrådet Hellström vid utfrågningen i utskottet. Han säger på ett ställe: ”Det är inte min sak. Jag är inte med i nämnden. Det är 7n krigsmaterielinspektören som leder nämnden på eget ansvar.” Regeringen har inte något konstitutionellt ansvar för vad nämnden gör utan det är krigsmaterielinspektören som sammankallar nämnden. ”Men nämnden skall inte vara en del i regeringens egen beredning — då skulle vi komma i en bisarr situation. — —- Då skulle vi blanda samman riksdagens och regeringens funktioner.” Trots att nämnden skall ge råd inför regeringens beredning har regeringen inget ansvar för relationerna mellan regeringen och oppositionen. Nämnden tillskrivs viktiga uppgifter, men det parlamentariska samrådet sker inte som i t.ex. utrikesnämnden direkt mellan ledamöter från regeringen och oppositionen. Det förs inga protokoll så man kan inte granska vad som har hänt, och det kan således inte säkerställas hur nämndens råd tillförs regeringens beredning. Nämnden arbetar självfallet under sekretess och kan således inte bidra till någon väsentligt ökad insyn i vapenexportfrågorna. Jag tycker att årets granskning har gett fullt belägg för det. Nämnden borde aldrig ha kommit till. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 7 och 9.

Herr talman! Från centerpartiets sida anser vi att det finns anledning att kritisera vapenexporten till Indonesien. Denna kritik har framförts och kommer att framföras i ett annat sammanhang. Sveriges regler för vapenexport innebär att det råder ett generellt förbud mot export av krigsmateriel. Dispens från förbudet kan beslutas av regeringen i enlighet med av riksdagen fastlagda riktlinjer. Reservation nr 9 handlar inte om bedömningen i sak av regeringens beslut av den 20 februari 1986 utan om regeringens och statsrådet Mats Hellströms försök att smita undan sitt moraliska ansvar. I opposition var socialdemokraterna i allmänhet och Mats Hellström i synnerhet kritiska mot beslut av dåvarande regering att godkänna vapenexport till Indonesien. Inför utskottet har Mats Hellström deklarerat att nya åtaganden inte tillåts men att leveranser med stöd av tidigare åtagande tillåts — i sanning ett inkonsekvent handlande, som påminner om gammaldags hästhandlarmentalitet och som saknar stöd i gällande bestämmelser för krigsmaterielexport. Om regeringen bedömer situationen som så allvarlig att nya åtaganden inte bör tillåtas, borde detta gälla alla åtaganden. Reservationen kan förhoppningsvis ge regeringen den råg i ryggen som behövs för att omsätta ord i handling och åtminstone göra en prövning i sak av ärendena. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 9.

Herr talman! De svenska affärerna med vapen och krigsmateriel stinker. De stinker av lögner från utrikeshandelsministrar, handelsministrar och utrikesministrar i skilda regeringar, både borgerliga och socialdemokratiska. De stinker av brott mot den nuvarande lagen och mot de förordningar som gällde innan lagen kom till. De stinker av undanflykter och släpphänthet av de organ som är tillsatta att övervaka krigsmaterielexporten — i första hand krigsmaterielinspektionen. De stinker på grund av att man sett genom fingrarna med brotten, och de stinker av alla ursäkter, bortförklaringar och Prot. 1985/86:146 moraliskt anmärkningsvärda försvar för de skumma affärerna och för det sätt 21 maj 1986 på vilket de svenska vapnen har distribuerats över världen. £ Granskning av statsrå Det här har pågått sedan krigsslutet 1945, och fortfarande är vi på samma denied SR nivå. När jag kom till riksdagen 1976 var en av de första frågorna jag hade EAS döRsteuleyrenE m.m. uppe vapenexporten till Indonesien. Då hade vi en borgerlig handelsminister som hette Burenstam Linder. Vi tog fram instruktioner från den svenska = Krigsmaterielexportarmén som visade att Bofors luftvärnskanoner — luftvärnsautomatkanoner = frågor lvakan — mycket väl kan användas mot fotfolk, för strid på marken, till att beskjuta t.ex. fordon, infanterikoncentrationer eller gerillatrupper. Då talade man mycket — och det har man gjort sedan också — om defensiva och Bofors luftvärnskanoner har använts i kriget på Östra Timor — de har använts på båtar, och de har använts mot gerillaenheter i kriget. Vänsterpartiet kommunisterna har tagit upp den här frågan många gånger under dessa tio år. Inget annat parti här i riksdagen har någonsin stött våra propåer på det här området — varken folkpartiet, där man nu är mycket upprörd, eller något annat parti. Birgit Friggebo var själv minister i den dåvarande regeringen när det här togs upp för första gången. Vi har haft många debatter med Mats Hellström om just det som Birgit Friggebo tog upp i sitt anförande. Tillsammans med mig och andra vpk-are angrep han då, i gamla riksdagshuset vid Sergels torg, Burenstam Linder, senare Björn Molin och andra borgerliga företrädare för att de beviljat krigsmaterielexport till Östra Timor. Vi har sedan också sett hur han har svängt. Jag tycker det är litet övermaga också av folkpartiets företrädare, Birgit Friggebo, att gå upp och vara moraliskt indignerad i den här debatten. Jag hörde Birgit Friggebo i radions Eko i morse. Formellt är det rätt att konstitutionsutskottets granskning bara skall omfatta vad som har hänt det senaste året. Men när Birgit Friggebo fick frågan om det var rätt av borgerliga regeringar att bevilja export av vapen till Indonesien och till Östra Timor under pågående krig, svarade hon: Den frågan har vi inte behandlat i konstitutionsutskottet. När hon fick frågan om det i dag är felaktigt att exportera vapen till Indonesien, svarade hon: Den frågan har vi inte behandlat i konstitutionsutskottet. Så bekvämt, Birgit Friggebo. Om vi får en borgerlig regering efter nästa val eller valet därefter, i vilken folkpartister ingår, får vi alltså uppleva samma kovändning av er som vi nu har fått uppleva av socialdemokraterna och Mats Hellström. Var finns moralen, och med vilken rätt är ni indignerade när ni aldrig tidigare, inte ens i regeringsställning, har stött våra förslag om att stoppa denna vapenexport? Jag tror nu inte att Sveriges vapenexport kommer att förändras på ett avgörande sätt. Det finns nämligen för många ekonomiska intressen bakom den, och det finns för stora handelspolitiska intressen, för många och stora säkerhetspolitiska intressen samt försvarspolitiska och andra intressen bakom den svenska krigsmaterielexporten och vapenexporten. Men det är en skam för svenska regeringar, vilken färg de än har, att detta pågår år efter år. Det har jag sagt hur många gånger som helst här i riksdagen. Det borde inte se ut på det sätt som det gör. Vi borde respektera gällande lagar och se till 73 att svenska vapen inte säljs på det sätt som sker i dag, som skedde i går och som tyvärr, tror jag, kommer att ske i morgon. Det är vpk:s allmänna utgångspunkt i den här frågan. Vi har tillsammans med centern och folkpartiet självklart reserverat oss mot vapenexporten till Indonesien. Vi gör det mot bakgrund av en konsekvent förd politik och handlingslinje under alla år som denna export har pågått. Vi har också reserverat oss mot och skarpt kritiserat exporten av vapen via Singapore till Arabstaterna vid Persiska viken. Också den är ett brott mot bestämmelserna. Det är märkligt att konstitutionsutskottet aldrig någonsin i dessa vapenexportaffärer, vare sig det varit borgerliga eller socialdemokratiska majoriteter, har kunnat samla sig till att pricka sina egna statsråd. Då finner ni alltid ursäkter, och då hittar ni alltid något kryphål att peka på. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 9.

Herr talman! Jag tror det är viktigt att erinra om vad vi har att ta ställning till nu. Det är dels en reservation från folkpartiet om den rådgivande nämndens inkoppling inför regeringsbeslut i visst fall, dels en reservation, nr 8 från vänsterpartiet kommunisterna om främst AB Bofors export av vapen till Singapore. Vi kan ha olika åsikter om detta, men vad vi i dag skall utgå från är en konstitutionell granskning, som har det gällande rättsläget som utgångspunkt. Vi vet alla att vänsterpartiet kommunisterna vill skärpa vapenexportbestämmelserna, och det är en respektabel ståndpunkt. Vi vet också — det framgick av Birgit Friggebos anförande — att folkpartiet anser att den rådgivande nämnden är mer eller mindre värdelös. Den uppfattningen kan man också ha. Men kraven på ändringar i dessa avseenden får tas upp i andra sammanhang, genom motioner och genom ställningstaganden i utrikesutskottet. Ärendet har för Övrigt, som också Oswald Söderqvist påpekade, vid flera tillfällen behandlats i frågeoch interpellationsdebatter. Det behövs därför ingen repris därvidlag under den konstitutionella granskningsdebatten. Majoriteten i utskottet anser inte att regeringen brutit mot någon lag eller några bestämmelser i samband med att ansökningen om export av vapen till Singapore på nytt behandlades efter att på administrativ väg ha stoppats under någon tid. Upptagandet av behandlingen av dessa ärenden sammanhängde med att polisundersökningen drog längre ut på tiden än vad som förutsetts. Nämndens råd inhämtades innan besked lämnades i riksdagen om att handläggningen av exportansökningar efter ett avbrott hade upptagits. Till Oswald Söderqvist vill jag säga att jag bedömer misstankarna mot AB Bofors som mycket allvarliga.

Då är det också tid att bedöma regeringens handläggning av frågan. Denna har dock under väntetiden på det rättsliga avgörandet vidtagit åtskilliga Prot. 1985/86:146 försiktighetsåtgärder för att undvika eventuell smuggling i framtiden, varav 21 maj 1986 en del åtgärder måste betraktas som varande av ganska exceptionell natur. 7 Granskning av statsrå Utskottet uttalar enhälligt att det även i fortsättningen kommer att följa d KE SS krigsmaterielexportfrågorna, vilket väl visar att vi inte tar så lätt på det här FOTON O VIN m.m. som man kunde få ett intryck av under Oswald Söderqvists anförande. Som framgår av framför allt Birgit Friggebos anförande men även av Bengt Krigsmaterielexport Kindboms och som framgår av reservation 9 har ärendet om krigsmaterielexfrågor portfrågorna något utvidgats under behandlingens gång. Den nya fråga som fördes in i slutskedet av utskottets arbete i denna del har gällt regeringens beslut att bevilja dispens för utförsel av vapen till Indonesien. Reservanter från folkpartiet, centern och vänsterpartiet kommunisterna tar inte ställning i frågan om lämpligheten av ifrågavarande beslut men anser att det av statsrådet Mats Hellström under utfrågningen åberopade skälet för beviljande av licensen, att det rörde sig om följdleveranser, inte är hållbart.

Riktlinjerna utgår från den grundläggande synen att ”för att svensk krigsmaterielindustri skall kunna verka på exportmarknaden är det angeläget att köparna har goda garantier för att de får reservdelar till inköpt materiel”. Det heter vidare i riktlinjerna att ”reservdelar till sådan materiel bör därför exporteras oavsett förhållandena som angivits som hinder för export”. Ovillkorliga exporthinder gäller dock givetvis även i dessa fall. Det är innebörden i lagstiftningen. Riktlinjerna talar sålunda endast om reservdelar, men tanken bakom framställningen i riktlinjerna är ju att köparen skall ha goda garantier för att den inköpta materielen skall kunna försörjas så att den kan hållas i brukbart skick. Därför ingår också ammunition i sådana följdleveranser, och därom föreligger inga meningsskiljaktigheter mellan majoriteten och reservanterna. Då Mats Hellström talar om att inga nya engagemang tillåtits i Indonesien, ser han export av luftvärnskanoner för bestyckning av patrullbåtar som kompletteringar till tidigare leveranser. Det innebär å andra sidan inte att vapensystem generellt sett hänförs till begreppet följdleveranser. Då det gäller affärer av den typ reservationen syftar på har regeringen dock utgått ifrån att begreppet följdleveranser numera måste anses innefatta inte enbart ammunition och reservdelar utan också likartade vapen, när väl en gång ett systemval har skett. Låt mig då tala om, att i det indonesiska fallet valde köparen redan i mitten av 1970-talet att utrusta sina patrullbåtar med Bofors luftvärnskanoner. Likaså konstruerades hela det elektroniska stridsledningsoch eldledningssystemet så, att det systemmässigt kan arbeta tillsammans med denna vapenutrustning. Att mitt i genomförandet av dessa leveranser gå in och bryta dessa skulle allvarligt skada Sveriges trovärdighet som vapenleveran 13 tör. Därigenom skulle det inte heller vara i enlighet med de allmänna riktlinjer som riksdagen uppställt för vapenexporten. Jag vill sluta med att avstyrka även reservation nr 9. Mot bakgrund av de speciella omständigheter som jag har redovisat fanns sakskäl för ett fullföljande av leveransen av kanoner.
Herr talman! År 1956 stod statsminister Erlander i dåvarande andra kammaren och sade precis samma sak som Olle Svensson i stort sett har sagt här. Då gällde det export till Mellersta Östern under det första Suezkriget mellan Israel och arabstaterna, och det visade sig att Sverige hade sålt vapen till bägge sidor. Det som nu kommer fram är alltså ingenting nytt. Vad som är litet nytt och dessutom anmärkningsvärt är att, efter alla dessa år, utskottets socialdemokratiske ordförande stiger fram här och säger att vi kan fortsätta att sälja nya vapen trots de svenska lagbestämmelserna — det är ju en lag numera — om ett land som Indonesien har köpt ett system som det måste använda. Det är ju ganska fantastiskt. Här kommer det faktiskt in ett nytt moment i det hela. Anta att det skulle vara något annat krig än det i Östra Timor, som ni underkänner som inre konflikt, som ockupation osv. Ni säger ju att det inte är någon konflikt mellan Indonesien och Östra Timor, ni menar att där inte pågår något krig och ni har alla möjliga undanflykter. Men anta att Indonesien skulle råka i krig på allvar, vilket i och för sig inte är särskilt otroligt, med någon annan stat i detta område, det ganska oroliga Sydöstasien. Skulle ni också då fortsätta att sälja vapen med åberopande av detta? Det är detta det handlar om, och det är solklart, oavsett den kritik jag tidigare har riktat mot folkpartiet, att det i sakfrågan — om vi nu skall återgå till den formella behandlingen, som vi är så måna om i den här debatten; det får ju inte handla om någonting annat än det formella, för då blir det farligt — är ett brott som har begåtts när vi har sålt vapen till Indonesien. Vi som har reserverat oss finner det alltså självklart att det ansvariga statsrådet borde prickas. Lika solklar är Singaporeaffären. Det fanns inga garantier, när man återupptog exporten av granatgevär till Singapore, för att de inte på nytt skulle kunna spridas över världen; det vet vi för resten inte i dag heller. Rent formellt är det helt klart att det har begåtts brott mot den svenska krigsmaterielexportlagen under det här året. Det kan inte bortförklaras av vare sig Olle Svensson eller någon annan som tycker att det är lämpligt att försvara saken just vid det här tillfället. Därför borde Mats Hellström och regeringen naturligtvis prickas i detta fall.

Herr talman! Det är riktigt att den reella behandlingen av detta ärende kom upp ganska sent i utskottet, men frågan togs faktiskt upp redan vid utfrågningen av Mats Hellström den 1 april. Det här betänkandet justerades den 13 maj, så visst fanns det tid att ta reda på vad som gällde. Det visades emellertid ett visst ointresse för frågan, skulle jag vilja säga. Nu börjar jag förstå litet av den luddiga sammanblandning som Mats Hellström har ägnat sig åt. Han har blandat ihop följdleveranser och gamla åtaganden. Jag försökte göra en tolkning, vilket framgår av reservationen, Prot. 1985/86:146 som innebar att följdleveranser skulle vara reservdelar och ammunition, 21 maj 1986 medan gamla åtaganden skulle vara vapen enligt gamla kontrakt. Nu ställer Granskning ov sjotsrd Olle Svensson allt på huvudet. Han erkänner inte bara att regeringen har a Et j Å z ER . dens tjänsteutövning gjort en luddig formulering. Han erkänner dessutom att regeringen har rf ändrat riktlinjerna för vapenexporten utan att tillfråga riksdagen. Det har alltid stått klart att med reservdelar har också förståtts ammunition, och — Krigsmaterielexportsådana leveranser kan vi tillåta även om det skulle uppstå oroligheter i frågor exportlandet. Nu har regeringen emellertid under denna benämning även inbegripit nya vapen, nämligen luftvärnskanoner. Regeringen säger att bestyckning av kanonbåtar bara är en följdleverans, ett slags reservdel. Detta tror jag är nytt för hela svenska folket och för alla som tidigare har varit inblandade i dessa ärenden, också i regeringsbehandlingen. Eftersom nu Olle Svensson har brutit den sekretess som vi har ålagts vill jag säga att det beslut som regeringen fattade inte bara innehöll luftvärnskanoner utan också andra vapen. Skall det anses att de också är reservdelar? Herr talman! Det här ärendet blev mycket mer intressant än jag någonsin hade föreställt mig när vi började gräva i det. Regeringen har ändrat riksdagens riktlinjer. Det är en mycket allvarlig anklagelse som jag nu kommer med, då jag säger att Mats Hellström har fört riksdagen vilse.

Herr talman! Vi har utgått från Mats Hellströms uttalande inför utskottet. Den uppfattning som han där redovisade har han också redovisat i artiklar. Jag håller med Birgit Friggebo om att detta blev en helt annan debatt nu när Olle Svensson talar klarspråk. Olle Svensson bestrider Mats Hellströms uttalande att detta är en uppföljning av tidigare gjorda åtaganden. Olle Svensson konstaterar att kompletteringar nu kan tolkas in i riktlinjerna. Detta är en omprövning som riksdagen borde göra.

Herr talman! Jag skall begränsa min replik till våra meningsskiljaktigheter i den fråga som tas upp i reservation 9. Jag vill betona att vad vi granskar är regeringens ställningstagande, inte de olika uttalanden som har gjorts i olika sammanhang. För att bevara vår trovärdighet i förhållande till dem som efter noggrann prövning har godtagits som köpare av krigsmateriel medger riktlinjerna att vissa följdleveranser kan ske även sedan krig har brutit ut. Det ursprungliga beslutet om vapenexport till Indonesien skedde i ett läge då omfattande strider pågick. Det kan naturligtvis diskuteras om läget nu är mindre oroligt — många hävdar det — än då det ursprungliga beslutet togs. Regeringen fattar nu nya beslut med mycket stor försiktighet. Inga nya vapenlicenser ges. Regeringens beslut att medge licens för vapenexport som 7 en följdleverans till Indonesien sammanhängde, som jag sade i mitt tidigare anförande, med valet av vapensystem. Det får dock inte tolkas som att detta land kan påräkna licens för andra vapenleveranser. Varje affär skall bedömas för sig. Bedömningen görs utifrån situationen i landet, men även vapnens karaktär och andra faktorer vägs in i avgörandet. Jag vill framhålla att riktlinjerna för krigsmaterielexporten aldrig kan utformas så, att de täcker alla tänkbara situationer, och det kan förklara de olika tolkningar som nu gjorts i utskottet. I vad mån riktlinjerna behöver förtydligas får övervägas i annat sammanhang, men jag vidhåller att regeringen på de redovisade grunderna inte har gjort något fel genom att medge en följdleverans av Bofors luftvärnskanoner till Indonesien.
Herr talman! Frågan om vilka leveranser som skall fullgöras när krig bryter ut finns redovisad både i vad utskottet skriver och i den utfrågning med Mats Hellström som refereras i betänkandet. Det handlar om reservdelar och ammunition. Jag tyckte att Olle Svensson på något sätt tog ett steg tillbaka i sitt senaste inlägg, men det är kanske en feltolkning från min sida. Vad jag noterade i hans huvudinlägg var att här har införts ytterligare ett begrepp, nämligen kompletteringar, som kan tolkas in i riktlinjerna. Enligt vad jag förstår kan kompletteringar vara ett ganska vitt begrepp, eftersom man säger att de står i överensstämmelse med svensk lagstiftning.
Herr talman! Frågan om reservdelar och ammunition har vi över huvud taget inte tagit upp. Det är klart att man kan fortsätta och skicka i väg sådant, även om det blir litet oroligheter. Men riktlinjerna säger också att ett redan utfärdat tillstånd, en redan given licens, kan dras in i vissa lägen — om det blir inre oroligheter eller krig med en annan stat. Vad vi nu talar om är när man skall fatta beslutet att ge tillstånd och utfärda exportlicens för vissa vapen. Här är det fullt klarlagt att det till viss del handlar om luftvärnskanoner, och även vissa andra vapen. Detta är aldrig redovisat i de riktlinjer som presenterats för riksdagen. Där talas det bara om reservdelar. Man talar inte ens om ammunition men har i praxis utgått från att det gäller också ammunition. Vid utskottets utfrågning av Mats Hellström diskuterade vi hela tiden ”vapensystem”. Det var den term som användes i en frågestund här i riksdagen. Jag fortsatte att använda den termen litet slarvigt, utan att egentligen begripa så mycket vad den innehöll, och Mats Hellström har själv använt den vid utfrågningen. Han säger på s. 142 i utskottsbetänkandet: ”Att ett krig bryter ut är den hårdaste situationen. Även då förutsätter lagstiftningen att reservdelar och ammunition fortfarande skall få säljas. Men lagstiftningen talar inte om vapensystem, som du var inne på.” Så slutade utskottsutfrågningen på den punkten. Nu vill Olle Svensson införa en helt ny term i vad gäller vapensystem och vad s.k. följdleveranser och reservdelar skall innebära. Herr talman! Jag tror att det finns anledning att återkomma till den här — Prot. 1985/86:146 granskningen nästa år, och jag tror det vore bra om regeringen skyndade sig 21 maj 1986 med att komma med klargörande riktlinjer för vad som skal gäla för ZIG Granskning av statsrå
Herr talman! Jag anser det fullt klart — som jag sade i min första replik — att Krigsmaterielexportvi här har fått något helt nytt. En reservdel är en reservdel, och ett = frågor vapensystem är ett vapensystem. När man talar om ”reservdel” i lagens mening — liksom i den gamla förordningens mening — kan det gälla ett eldrör, delar av en mekanism eller något sådant, liksom också ammunition. Men här har det klart sagts ifrån av Olle Svensson att det har gällt ett helt kanonsystem — som man alltså i enlighet med den svenska lagen ansett sig kunna sälja till Indonesien. Nya åtaganden, komplettering — det är något nytt. Detta måste följas upp, för det här har vi inte mött tidigare i alla de debatter som vi haft under åren. Det finns ett dilemma här. Vi har köparens intresse, som Olle Svensson talar om. Det är klart att varje stat som köper ett dyrt vapensystem är angelägen om att få fortsätta att köpa när man kommer i krig. På den här punkten är de svenska bestämmelserna som sådana absurda och tokiga, och det har vi också alltid kritiserat. När en stat verkligen behöver materiel, kommer i krig, skall denna stat inte få köpa längre. Det är absurt, men så är lagen. Det är klart att detta intresse finns från köparen. Det måste ställas mot den svenska lagen och vad vi sagt här hemma i Sverige. Då är frågan: Vilket skall ta över? Det är vad det handlar om. Jag kan inte se annat än att vi här har en mycket långtgående uppmjukning och uttunning av lagparagraferna, och den blir vi tvungna att följa upp ytterligt noggrant i fortsättningen. Om det är detta som skall gälla i fortsättningen, kan vi lika gärna skrota de redan ganska konstiga svenska bestämmelserna och börja på ny kula igen och försöka hitta ett bättre sätt. Skall vi hålla på så här, kommer man aldrig någonsin att känna respekt för den svenska krigsmaterielexportlagen. Den saken är klar.
Herr talman! Jag vill erinra både Birgit Friggebo och Oswald Söderqvist, vilka står bakom reservation 9, om att ni där inte tagit ställning till om regeringens beslut var lämpligt eller ej. Jag har genom mitt inlägg ytterligare motiverat varför tillståndet gavs, inom ramen för en restriktiv inställning till att sälja nya vapen till Indonesien.
Herr talman! Jag vill bekräfta att inte heller jag i denna debatt över huvud taget har berört lämpligheten av det fattade beslutet utan enbart tagit upp regeringens tillämpning av gällande regler och konsekvenser av regeringsbeslutet i förhållande till de av riksdagen givna riktlinjerna.
Herr talman! Med anledning av det som Olle Svensson sade vill jag framhålla att också jag i mitt inlägg har konstaterat att vad vi diskuterar är regeringens bedömning av situationen just nu i vad avser vapenexport till Indonesien. Man säger att nya åtaganden inte bör tillåtas men att man kan fullfölja gamla åtaganden. Det som har tillkommit efter det att vi reserverade oss är — som framkommit av de första inläggen — den vidgning som genomförts av riktlinjerna.

Herr talman! Utskottet granskar i år tre uppmärksammade fall där verkschefer har lämnat sina befattningar. Det gäller socialstyrelsens chef Barbro Westerholm, riksrevisionsverkets chef Rune Berggren och datainspektionens chef Jan Freese. I vad gäller Barbro Westerholm och socialstyrelsen kommer Gunnar Biörck i Värmdö senare att behandla den frågan i debatten. Jag skall därför ägna mig framför allt åt de båda övriga fallen. I Jan Freeses fall framgår klart att huvudskälet till att han lämnade datainspektionen var att den socialdemokratiska regeringen systematiskt körde över honom. Han fick gång på gång uppleva hur inspektionens beslut ändrades av regeringen i, ur integritetssynpunkt, icke önskvärd riktning. I ett sådant läge fann Freese, känd som en orädd person med stor personlig integritet, att hans möjligheter att kvarstanna och arbeta meningsfullt var begränsade. Freese säger i den utfrågning som utskottet hade med honom att han fått mycket litet gehör hos regeringen när han framförde sina synpunkter. Regeringen var mera intresserad av att — som jag sagt — systematiskt köra över Freese än att få till stånd en konstruktiv dialog om hur samarbetet mellan datainspektionen och regeringen skulle kunna fungera. Freese drog själv slutsatsen att det var dags att lämna sin post. I ett annat fall, det som gäller riksrevisionsverkets chef Rune Berggren, var det regeringen som vägrade omförordnande. Utfrågningen av Berggren och av civilminister Holmberg är på ett antal punkter mycket avslöjande. Man kan utan omskrivningar konstatera att Berggren blev obekväm för regeringen. Inte så att han skötte sitt arbete dåligt, tvärtom, han skötte det för bra. Han var för självständig. Men om det är något chefen för en revisionsfunktion skall vara, så är det just självständig. Han skall naturligtvis inte ta order av dem han granskar. Herr talman! Vad som har hänt med riksrevisionsverkets chef reser frågan om det nu inte är dags att se till att riksrevisionsverket ställs under riksdagen i stället för att lyda under regeringen. Det är i en rad andra länder en naturlig ordning att den som granskas inte bestämmer över tillsättningar i myndighetens verksamhet. Civilminister Bo Holmberg har framfört inför utskottet att det var den tid som Berggren hade suttit, tolv år, som var skälet till vägran att bevilja Prot. 1985/86:146 omförordnandet. Men detta är ett svepskäl. Det finns gott om generaldirek 21 maj 1986 törer med nära relationer till det socialdemokratiska partiet — och självfallet ZI SN z § R a SR Granskning av statsråockså andra — som suttit längre och där det inte varit tal om att vägra förlängt i FA ir dens tjänsteutövning omförordnande.

Herr talman! Jag bekänner mig till den filosofin att man skall ha verkschefer som är allmänt respekterade för sakkunskap, självständighet och integritet, och jag är en motståndare till sexårsförordnanden och tillsvidareförordnanden. Jag anser att verkschefer skall tillsättas med fullmakt. När jag för snart 30 år sedan blev något så relativt enkelt som professor fick jag en fullmakt med Kungens namn och sigill. När Serafimerlasarettet till sist, nära ett kvarts sekel senare, föll för den landstingskommunala övermakten, byttes fullmakten ut mot ett enkelt maskinskrivet papper, undertecknat av någon — jag minns inte ens vem. I fortsättningen blir det kanske ett kvitto, frammatat ur en datamaskin. Är verkschefskandidater inte värda förtroendet att få en fullmakt och har de inte den integriteten, skall de heller inte bli chefer för verk som utövar myndighetsfunktioner. En annan sak är affärsverken, eller statliga bryggerier, som förmodligen måste följa näringslivets spelregler beträffande tillsättning, löneförmåner och pensioner. Jag är emot det gunstlingsoch partibelöningssystem som vi emellanåt upplever och som bara kan medföra en sänkning av allmänhetens aktning för 81 statliga ämbeten, även om dess bättre ännu ingen gjort sin häst till konsul. Det är viktigt att en person som får ett erbjudande om en hög statlig befattning — det må vara en statsrådspost, ett landshövdingeämbete eller en generaldirektörsbefattning — verkligen i sin kammare prövar sin förmåga och sin beredskap att underkasta sig uppgiftens krav, innan vederbörande hurtigt klipper till. Det skall inte behövas några ångerveckor här. Runebergs dikt om landshövdingen Wibelius borde tillhöra den obligatoriska läsningen för potentiella kandidater. I verkchefsfrågan har jag avgivit ett särskilt yttrande, betingat av en analys av utfrågningarna av Gertrud Sigurdsen och Barbro Westerholm. Såvitt jag förstår har det här förekommit en kurragömmalek, där båda parter missförstått varandras avsikter. Här fanns en duglig generaldirektör med hög personlig integritet som — trots detta, frestas jag säga — enligt statsrådets senare uppgift, när det var för sent, skulle ha fått omförordnande. I tron att så ej skulle bli fallet sökte och fick hon ett annat arbete och har nu även förordnats som adjungerad professor vid Karolinska institutet. Så gick det alltså till när chefskapet för det ämbetsverk som har ansvaret för hälsooch sjukvården i vårt land för första gången sedan mer än 300 år tillbaka anförtroddes någon som icke hade medicinsk utbildning. Så här bör det naturligtvis inte gå till. Ett uppriktigt samtal mellan statsråd och verkschefer med tidsbegränsat förordnande senast i början av det sista året av en förordnandeperiod måste bli regel, så länge detta — för mitt sätt att se — otillfredsställande anställningsskick består. Herr talman! Med detta och under hänvisning även till mitt särskilda yttrande ber jag att få yrka bifall till reservation nr 10.

Herr talman! Årets granskning på den här punkten gäller tre verkschefer — inte utnämningspolitiken, vilket har påpekats vid ett flertal tillfällen i början på den här dagen. Det gäller alltså cheferna för datainspektionen, socialstyrelsen och riksrevisionsverket. De två förstnämnda har på egen begäran slutat sina tjänster. Den sist nämnde har efter tolv års tjänst inte erhållit ett omförordnande. I lagen om offentlig anställning finns en bestämmelse med innehåll att förordnande i verksledande eller därmed jämförlig ställning får tidsbegränsas i enlighet med vad regeringen bestämmer. Såväl landshövdingarna som de flesta generaldirektörerna har i dag tjänst med förordnande på bestämd tid, vanligast i sex år, och bestämmelser om rätt till tjänstepension finns kopplade till dessa tjänster. I betänkandet tas det bl.a. upp synpunkter ur verksledningskommitténs förslag beträffande förordnandetiden, antal år på resp. post och rörligheten bland verkscheferna. Även deras uttalade önskemål om förslag om tjänstgöring i annan befattning i slutet av omförordnandetiden finns med, m.m., m.m. Utskottet vill understryka att det ankommer på regeringen att pröva frågor om omförordnanden samt i övrigt ansvara för rekryteringen av nya verkschefer. Det är en självklarhet att det är sakliga skäl som skall vara underlag för besluten. Det bör särskilt uppmärksammas att det är regeringen som är slutligt Prot. 1985/86:146 ansvarig inför riksdagen för att verk och myndigheter fullföljer och realiserar 21 maj 1986 fattade beslut. I praktiken innebär det att regeringen och resp. statsråd har ä ä Gransknii kk ett betydande ansvar för hur förvaltningsverksamheten bedrivs. Det är då Esks or mycket viktigt att det råder ett ömsesidigt gott förhållande och ett stort jä FU UnE förtroende mellan ansvarigt statsråd och resp. verkschef — detta speciellt i vårt land, där vi av hävd har ett system med myndigheter med självständig Verkschefsfrågor ställning i förhållande till statsmakterna, ett system som vi tycker bra om. Vi har i vårt arbete lyssnat på såväl generaldirektörer som statsråd. Det förefaller uppenbart att döma av de diskussioner som nu förs, främst från moderat håll, att man redan har tagit ställning och inte lyssnat och försökt analysera vad man hört från båda håll. Man har i stället utgått ifrån att generaldirektörernas mening är det enda rätta. Statsrådens synpunkter bortser man från. Något systemskifte, som Anders Björck antyder, är det alls inte fråga om. Om man bemödar sig att lyssna och ser sig om litet grand hittar man många verkschefer som har självständiga synpunkter och intar en självständig ståndpunkt och som står för detta offentligt, oberoende av politisk bakgrund. Jag yrkar bifall till utskottets uttalande om att det inte finns anledning att rikta kritik mot regeringen i detta ärende och avslag på reservation 10.
Herr talman! Det är märkligt att utskottsmajoritetens representant inte på någon punkt anser att regeringen i de här tre aktuella fallen har uppträtt på ett olämpligt sätt. Det skulle, såvitt jag förstår, innebära att det alltid är regeringen som har rätt och oppositionen som har fel. Men tre av våra mest kända verkschefer har ju ändå lämnat sina befattningar på grund av att regeringen har lagt sig i deras verksamhet på ett otillfredsställande sätt. Man har försökt styra verksamheten, man har varit missnöjd med att t.ex. riksrevisionsverket har uppträtt självständigt, och man har velat styra revisionsarbetets inriktning. Att då säga att det inte finns anledning till någon kritik tycker jag verkligen är förvånande — och det är naturligtvis, herr talman, ingen som tror på detta. Därutöver tycker jag också att det är något märkligt att Anita Modin över huvud taget inte finner någon anledning till farhågor med anledning av den utveckling som nu håller på att ske när det gäller utnämning av generaldirektörer. Samma rätt att utse generaldirektörer på samma politiska grunder — eller samma andra grunder som den nuvarande regeringen har haft under det senaste året — måste väl rimligtvis också tillkomma en regering med annan politisk färg. Jag ställer en direkt fråga till Anita Modin: Skall även en annan regering ha rätt att utse personer som passar den regeringen partipolitiskt? Det bör gå att svara ja eller nej på den frågan.
Herr talman! Vi skulle ju inte diskutera utnämningspolitiken i dag. Men jag vill säga till Anders Björck att vi här i riksdagen har en alldeles utmärkt utredningstjänst, som man med stort förtroende kan vända sig till för att få fram uppgifter. Vi kan gå tillbaka några år och se efter vad det är för 83 utnämningar som har gjorts under såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar — landshövdingar, generaldirektörer, ÖB, RÅ, rikspolischef, ärkebiskop och andra tjänstemän i motsvarande befattning. Vi kan då se att det i allra största utsträckning inte är s-politiker som är utnämnda. Och i de fall det är s-politiker har man en saklig grund för att utnämna dem: de är duktiga och skickliga människor. Jag skulle kunna gissa att man inte med bästa vilja i världen kan komma upp till en 20-procentig andel av s.k. s-politiker. För övrigt tycker jag att vi skall vänta med diskussionen om utnämningar tills det blir dags för den. Vi skall ägna oss åt att diskutera de tre poster som det i dag är fråga om. Jag tycker inte att det är konstigt att jag inte kan anmärka på regeringen, eftersom jag inte finner fog för någon sådan anmärkning. Att det skulle vara märkligt får stå för Anders Björcks egen räkning.
Herr talman! Det är något märkligt att jämföra utnämningspolitiken under sex borgerliga regeringsår med den dramatiskt förändrade utvecklingen på det här området under det senaste året. Och det är det senaste årets utveckling som jag har talat om. Vi har faktiskt i konstitutionsutskottet ett ansvar för att granska just det år som har förflutit. Jag har ingenting emot, herr talman, att vi återkommer till detta. Och jag ser det som ett löfte från socialdemokraternas företrädare här att vi under det kommande granskningsåret verkligen skall ha en genomgång av utnämningspolitiken och de konsekvenser den kan leda till.

Herr talman! Vi har tidigare i dag diskuterat olika utnämningar resp. fall där personer har tvingats lämna sina poster. I det ärende vi nu skall diskutera handlar det inte om den utsedda personens kompetens. Ingen kan rimligen ha något emot att Ove Rainers arbetskapacitet tas till vara. Vad det nu gäller är formerna. AB Svensk Bilprovning är ett halvstatligt företag. Aktiebolagslagen gäller. Frågan om vem som skall bli VD är då — formellt sett i varje fall — en fråga för styrelsen. Men i det aktuella fallet engagerade sig inte mindre än tre statsråd direkt: statsminister Olof Palme, hans ställföreträdare Ingvar Carlsson och kommunikationsminister Sven Hulterström. Detta får betraktas som unikt och i och för sig smickrande både för Ove Rainer och för Svensk Bilprovning. Men det är svårt att frigöra sig från misstanken att åtminstone en person i den just uppräknade trion hade dåligt samvete i vad gällde tidigare behandling av Ove Rainer. I själva verket handlade det om vem som skulle bli landshövding i Gävleborgs län. Ove Rainer var kandidat, men Stig Malm ville av någon anledning att hans egen nära medarbetare Harry Fjällström skulle bli det, Prot. 1985/86:146 och civilminister Bo Holmberg hade lovat Malm att tillfråga Harry Fjäll 21 maj 1986 I det läget ringde Palme till Rainer, den 13 december, och erbjöd Rainer denstjänsteutövni att bli chef för Svensk Bilprovning. Palme ansåg sig tydligen kunna förfoga OR ES dne över detta uppdrag. När Rainer sade nej ringde Ingvar Carlsson och stötte på om samma sak. Även kommunikationsminister Sven Hulterström deltog i — Utseende av verkställutnämningsärendet. ande direktör i halv Det intressanta är bl.a. att vid utskottets granskning av frågan meddelade = statligt företag statsrådsberedningen i februari att statsministern inte — vi fick skriftligt besked om detta — hade haft några kontakter i ärendet med Ove Rainer. Detta är uppenbarligen en osanning. Sådana kontakter förekom, och de har skriftligen vidimerats av Ove Rainer. Det är anmärkningsvärt att statsrådsberedningen har försökt föra konstitutionsutskottet bakom ljuset. Regeringen har naturligtvis möjligheter att anlägga sin syn på vem som skall bli ordförande i ett företag där staten har ägarintressen — ingen har ifrågasatt detta. Men det måste ske i fastställda former, dvs. genom att hela regeringen står bakom ett önskemål i detta sammanhang och att hela regeringen på föreskrivet sätt ger sin uppfattning till känna. Eljest är det ministerstyre. Det är förvånande att ledande företrädare för regeringen inte har insett detta.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har efter en anmälan från Anders Björck, vice ordförande i utskottet och moderat, granskat formerna för utseende av verkställande direktör i AB Svensk Bilprovning. I reservation nr 11 av samtliga moderata ledamöter i utskottet görs gällande att ingripandet från regeringens sida i bolagets angelägenheter inger betänkligheter, både mot gällande aktiebolagsrättsliga regler och med hänsyn till förbudet mot s.k. ministerstyre. Detta har nu också Anders Björck hävdat i sitt anförande. I reservationen och i anförandet staplas schablonuttryck på varandra utan grund och utan saklig distans till gällande förhållanden. Reservationen består därför av endast tre och en halv textrad. Det är förståeligt, eftersom det inte finns någon realistisk kritik att komma med. AB Svensk Bilprovning är ett aktiebolag, i vilket aktiemajoriteten — 52 9o —- innehas av staten. Därutöver innehas aktieposter av bl.a. motororganisationer och försäkringsbolag. Det ankommer på regeringen, i detta fall kommunikationsdepartementet, att på bolagsstämma företräda staten som aktieägare. Styrelsen för AB Svensk Bilprovning utsåg vid sitt sammanträde den 14 januari 1986 förutvarande statsrådet Ove Rainer till VD i bolaget. De uppgifter som utskottet tagit del av visar att detta beslut var enhälligt. Enligt utskottet är AB Svensk Bilprovning ett aktiebolag, i vilket aktiemajoriteten innehas av staten. I bolagets styrelse ingår företrädare för statsmakterna. Här har nu Anders Björck sagt att statsrådsberedningen fört utskottet bakom ljuset. Eftersom Anders Björck inte har preciserat detta i reservationen skulle jag vilja ha en förklaring på vad han menar. Vi i utskottet kan efter 85 granskningen inte se att det vare sig från konstitutionella eller från aktiebolagsrättsliga synpunkter föreligger något hinder för att största ägaren — i det här fallet staten — genom företrädare för regeringen för fram synpunkter till styrelsens ordförande och har samråd om vem som bör utses till verkställande direktör. Jag vill, herr talman, tala om att styrelseordföranden, riksdagsman Kurt Hugosson, har varit i utskottet på en utfrågning. För utskottets majoritet framstår denna åtgärd med en samverkan och ett samråd mellan regeringens företrädare och styrelsen och dess ordförande som helt naturlig. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottsbetänkandet och avslag på den moderata reservationen 11.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
Statsministern hade inga sådana kontakter.” I det brev jag har fått från Ove Rainer står följande: ”Den 13 december 1985 ringde Olof Palme mig. Syftet med samtalet var i första hand att klargöra läget när det gäller utnämningen av ny landshövding i Gävleborgs län — —- —.” Palme hade vissa synpunkter på den frågan. Brevet fortsätter: ”Då sade Palme att AB Svensk Bilprovning skulle ha ny chef och frågade om jag möjligen var intresserad.” Såvitt jag kan förstå är detta alldeles kristallklart. De uppgifter jag har fått från statsrådsberedningen är icke korrekta. Stadsrådsberedningen har förnekat dessa kontakter. Jag har ett brev där det framgår att sådana kontakter har förekommit. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar från Wivi-Anne Cederqvist. Menar Wivi-Anne Cederqvist att statsrådsberedningen har lämnat korrekta uppgifter till utskottet eller inte? Jag kan i och för sig citera vidare, men jag tror att jag skall avstå från det med tanke på kammarens tid.

Herr talman! Jag har alltid förnekat de påståenden jag har hört om att konstitutionsutskottets granskningsdebatt skulle innehålla kvalificerat struntprat. Men jag måste tillstå att så är fallet just nu. Jag vill helt kortfattat säga att om styrelsens ordförande Kurt Hugosson och kommunikationsminister Sven Hulterström diskuterar ett aktuellt namn som VD i AB Svensk Bilprovning, är det mycket möjligt att man också tar kontakt med statsministern. Vem vet, han kanske tyckte att det var mycket roligt att ringa upp Ove Rainer med detta besked.
Prot. 1985/86:146 Herr talman! Det tycks ha blivit en vana i dagens debatt från socialdemo 21 maj 1986 kraterna och vpk ått kasta ur sig ett antal förklenande omdömen om politiska A é Granskning av statsråmotståndare, deras argument och reservationer. Jag beklagar detta, herr SS SE g S R a NN S dens tjänsteutövning talman. Vi har inte haft denna typ av invektiv tidigare i debatten. ER .m. Nu påstår Wivi-Anne Cederqvist att hon har hört kvalificerat struntprat. Jag frågar: Det står i det papper som konstitutionsutskottet har erhållit under — Utseende av verkställgranskningen: ande direktör i halv ”Statsministern hade inga sådana kontakter.” statligt företag Jag har ett brev från Ove Rainer där det står: ”Den trettonde december 1985 ringde Olof Palme mig.” Jag citerade även annat som han sade. Jag frågar då Wivi-Anne Cederqvist: Det måste väl gå att svara ja eller nej på denna fråga: Har statsrådsberedningen farit med osanning eller inte? Ja eller nej?

Herr talman! Brevet avslutas med: ”Jag har skickat en kopia av detta brev till Olle Svensson.” Min fråga kvarstår: Har statsrådsberedningen farit med osanning eller inte när det gäller kontakterna i detta ärende? Det måste gå att få ett besked i den frågan från socialdemokraternas representant. Den respekten tycker jag att man skall visa kammaren.
Herr talman! Naturligtvis är det riktigt det som står i statsrådsberedningens skrivelse som vi har fått till konstitutionsutskottet. Däremot har vi inte granskat det privata brev som Anders Björck talar om. Av Anders Björcks uppläsning av brevet här framgick att telefonsamtalet kom från Olof Palme.

Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist säger att det som står i statsrådsberedningens besked är korrekt. Det innebär en allvarlig anklagelse att Ove Rainer ljuger om de kontakter som förekom mellan honom, statsministern, vice statsministern och kommunikationsministern. Jag upprepar: Vidhåller Wivi-Anne Cederqvist att statsrådsberedningens uppgifter är korrekta och att några kontakter inte förekom om ett erbjudande i den här frågan från statsministern?
Herr talman! Jag har efter gjord granskning — och majoriteten i konstitutionsutskottet står bakom mig — funnit att namnet Ove Rainer har kommit fram vid kontakter med kommunikationsminister Sven Hulterström och 87 styrelsens ordförande Kurt Hugosson. Om detta handlar statsrådsberedningens skrivelse. Nu läser Anders Björck upp ett privat brev om ett telefonsamtal från Olof Palme. Det förnekar jag inte. Det är mycket möjligt att han fick uppdraget att tillfråga Ove Rainer.
Herr talman! Brevet har gått till konstitutionsutskottets presidium, så det kan väl knappast betraktas som privat. Menar verkligen Wivi-Anne Cederqvist att beskedet: ”Statsministern hade inga sådana kontakter”, alltså inga kontakter alls, i vad gäller frågan om utseende av verkställande direktör i AB Svensk Bilprovning är förenligt med beskedet att ett formellt erbjudande faktiskt gavs av statsministern för arbetet i fråga?

Herr talman! Den uppgift jag citerar är inte alls privat. Den har förekommit i tidningen Expressen och i televisionen. Trots att den har förekommit både i televisionen och i en kvällstidning och bekräftats av den det gäller menar, såvitt jag kan förstå, Wivi-Anne Cederqvist fortfarande att statsrådsberedningens uppgifter i ärendet är korrekta. Detta är ingenting nytt som jag plötsligt kommer dragande med. Det har sagts tidigare, och om Wivi-Anne Cederqvist hade läst min anmälan i frågan hade hon upptäckt att jag talade om vad som skett, nämligen att statsministern ringde Ove Rainer. Jag talade till och med om exakt vilken dag det skedde och vad som sades redan i min anmälan som lämnades in för bra länge sedan.

Herr talman! För ett par veckor sedan behandlade vi här i kammaren frågan om ny förvaltningslag. Vi var då från alla håll rörande ense om hur viktigt det är att myndigheterna beaktar den enskilda människans rättigheter, ger henne den bästa hjälp och service och respekterar hennes ställning i rättssamhället. Myndigheterna är till för den enskilde — inte tvärtom — deklarerade vi högtidigt. När det gäller det ärende vi nu skall diskutera — tillämpningen av jordförvärvslagen — är det inte särskilt mycket bevänt med de tidigare så stolta deklarationerna om hänsynen till den enskilda människan och hennes ställning i rättssamhället. Nu är det myndighetsutövandet som gäller. Vad myndigheterna uttalar är helt avgörande, hur motsägelsefulla dessa uttalan Prot. 1985/86:146 den än är. Att en enskild person därmed utsätts för en direkt kränkande 21 maj 1986 handling tycks inte spela nå I. S å må å förr, herr talman, jandling tycks 1 spela någon ro 'om så många ganger törr, herr tal Granskning av statsrå är det vi moderater som ensamma får verka för och slå vakt om den enskilda a SE RT i dens tjänsteutövning människans rätt.

Herr talman! En ingående redovisning angående jordförvärvslagstiftningen finns i betänkandet, och jag skall därför inte ta upp tid med att upprepa vad som står där. Jag vill bara påpeka att det är konstitutionella frågor vi har på vårt bord och inte innehållet i tidigare beslut enligt den lagstiftning som gäller. Utskottets mening är att det inte finns fog för kritik mot regeringens handläggning av tillståndsärenden enligt jordförvärvslagen. Jag yrkar därför avslag på reservation 12 och tillstyrker utskottets uttalande. Jag vill emellertid understryka två punkter i betänkandet. Dels är det den översyn av jordförvärvslagstiftningen som aviserats, där avsikten är att skyndsamt få fram ett resultat, dels är det justitiedepartementets arbete med en promemoria om domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Båda dessa punkter torde komma att förbättra handläggningen även av tillståndsärenden enligt jordförvärvslagen. I reservationen berörs särskilt ett regeringsavgörande från 1982 och prövning av ekonomisk ersättning 1985, och vi har här hört berättelsen om Lars Lorenius. Reservanterna blundar emellertid i sina resonemang helt för att skälen för vägran av förvärvstillstånd 1982 var två. Ärendet enligt 4 §, första stycket, punkterna 1 och 4, gällde också additionsförvärv, inte enbart det som har nämnts här i kammaren i dag. Det framgår av betänkandet på s. 36. Man kan tycka och känna och tänka mycket om olika personers öden när man ser tillbaka och följer effekten av enskilda beslut, men vi måste i vårt arbete på de punkter som ligger på vårt bord vara mycket noggranna och ta med alla de ståndpunkter som är till beaktande när vi diskuterar frågorna. Regeringen har handlagt ärendena helt enligt lagen och det finns, som sagts tidigare, inte underlag för kritik. Jag vill tillägga att vi i konstitutionsutskottet brukar vara mycket noga med att inte blanda oss i något ärende som är föremål för rättslig prövning. Det är beklagligt att man från moderat håll inte kunnat tygla sig och vänta på utslaget i högsta domstolen, vilket väntas komma i höst. Även om det skulle ha tagit ännu något längre tid, hade det avgjort varit bättre att vänta i stället för att som nu föregå domstolsutslaget. Konstitutionsutskottet skall inte riskera att i sin decharge misstänkas för att lägga sig i eller visa pekfinger i domstolsärenden.